Herr talman! Näringsministern inledde sitt anförande med att jämföra svenska storföretag kontra företag i Spanien och Italien. Det är riktigt att det i Sverige har utvecklats framgångsrika storföretag som har varit tillräckligt starka att klara en etablering utomlands. Det är bra gjort. Det finns naturligtvis många saker som har bidragit till detta. Jag har några frågor som hänger samman med förslaget om ny, bättre och mera skärpt konkurrenslagstiftning, som riksdagen snart skall ta ställning till. Om vi hade haft den typ av konkurrenslag som vi snart skall ta ställning till under de svenska storföretagens uppväxt i Sverige, hade företagens utveckling till den position de innehar i dag haft någon betydelse för Sverige och även internationellt? Hade det gått fortare och bättre? Har den miljö dessa företag har vuxit upp i utgjort en förutsättning för deras utveckling?
Herr talman! Jag bedömer att det hade gått alldeles utmärkt för företagen att växa och bli framgångsrika på utlandsmarknaden med den konkurrenslag som nu föreslås. Man skall också notera att flera av de största och mest framgångsrika svenska multinationella företagen har vuxit upp under mycket hård inhemsk konkurrens. Det finns vissa bolag, t.ex. Ericsson, som har vuxit upp mer i symbios med stora inhemska beställningar -- fortfarande dock i konkurrens. Den här lagen innebär icke att man inte får ha en marknadsdominerande ställning. Men då måste man kunna visa att den marknadsdominerande ställningen är till gagn för konsumenterna. Konkurrenslagen skall komma åt missbruket av den marknadsdominerande ställningen. Svaret på Axel Anderssons frågor är således: Ja, de hade klarat det alldeles utmärkt med den nya konkurrenslagen. Problemet har snarast varit att en för liten andel av svenskt näringsliv har varit utsatt för full konkurrens och därmed etablerat delvis för höga prisnivåer.

Herr talman! Per Westerberg gjorde i sitt anförande bra markeringar när det gäller beloppsgränser och möjligheten att bryta upp existerande företagskoncentrationer. Jag vill understryka vad Per Westerberg sade, nämligen att det inte råder någon skillnad i grundsynen mellan regeringen och reservanterna. Det är i stället en bedömnings och lämplighetsfråga. Vi i Vänsterpartiet har för vår del gjort den bedömningen att en beloppsgräns inte är lämplig. Vi anser att det borde finnas en möjlighet att bryta upp existerande företagskoncentrationer. Jag kan med glädje konstatera att Per Westerberg kommer att följa frågan. Skulle det visa sig att vi har rätt och han har fel, är han inte sämre karl än att han kan återkomma med andra förslag, och det tycker jag är bra. Det finns en fråga som har blivit litet dåligt belyst men som är viktig. En svaghet med förslaget till gällande lag är inte bara lagens bokstav utan också dess tillämpning. För att det nya lagkomplexet skall få önskad effekt krävs det att övervakande myndigheter får de resurser som de behöver för att klara av sin uppgift. Jag vill gärna ha Per Westerbergs kommentar till detta.

Herr talman! Jag är mycket glad över den stora samstämmighet som finns om konkurrenslagstiftningen. Det vi har skrivit i konkurrenslagen är erforderligt för att uppnå resultat. Uppnår vi inte resultat med det förslag till lag som nu ligger på riksdagens bord, får vi självfallet se vad som behöver göras för att uppnå syftet med lagen. När det gäller frågan om tillämpningen, har vi slagit samman myndigheterna Näringsfrihetsombudsmannen och Statens pris och konkurrensverk till Konkurrensverket. Därmed har den övervakande myndigheten fått ganska väsentligt ökade resurser. I och med sammanslagningen får den helt andra övervakningsmöjligheter än vad som tidigare funnits. Självfallet skall även den frågan följas. Jag hoppas att ytterligare resurser inte skall behövas. Det skulle kunna vara ett tecken på att det sker en alltför byråkratisk tillämpning, något vi måste vara mycket vaksamma på, som kan skada konsumenterna bakvägen genom att konkurrensregelverket inte fungerar som det är avsett.

Herr talman! Regeringen har vid ett otal tillfällen uttalat sitt stöd för de små och mellanstora företagen. Dessa uttalanden har emellertid inte avsatt några som helst spår i den nya konkurrenslagen. Den stöttar ensidigt de stora företagen, och de små kommer återigen på undantag. Vi kan konstatera, att oavsett alla muntliga garantier kommer lagtexten att gynna just storföretagen. Det är ju den tryckta lagtexten som gäller i alla fortsatta sammanhang. Lagen måste därför återremitteras för översyn, och landets småföretagare, som vet hur det fungerar i verkligheten, skall samtidigt få en reell chans att vara med och påverka lagens utformning. EG-anpassning är uppenbarligen den enda ledstjärna regeringen arbetar under. Claus Dieter Ehlerman, chef för EG:s konkurrensdirektorat, är naturligtvis nöjd med den nya svenska konkurrenslagstiftningen, men säger också att det finns en storlekströskel för att EG över huvud taget skall vara intresserat av företagen. Tröskeln är hög, 1,5 miljarder kronor. 1 500 miljoner kronor är alltså minsta nämnare. Hur många företag i Sverige är så stora? 99,99 % av företagen skall alltså anpassas till att leva under samma villkor som dessa kanske 30-- 40 jätteföretag. Det kommer naturligtvis inte att fungera. Carl Bildt skrev i ett brev till Expressen: ''lovar att göra allt jag kan. Och jag lovar att regeringen skall ta hand om alla idéer och uppslag som finns för att få fart på arbete, sparande och företagande.'' Varför då stifta en lag som är så ensidigt storföretagsanpassad? Alla vet att det inte är de stora företagen som skapar nya arbetstillfällen i dag, tvärtom. De minskar antalet jobb. Skall vi få upp farten i Sverige, måste det ske genom småföretagen; de som har mindre än 10 anställda, de som kan vända på en tioöring och som ständigt håller utkik efter nya produkter, nya metoder och nya affärer. Det är småföretagen det skall bli fart på för att antalet anställda skall öka. Det är småföretagen som skall kasta sig in i den konkurrens som existerar. Och då skall den nya konkurrenslagen vara utformad så att den ger möjlighet till och inte hindrar tillväxt. Jurister har granskat den nya lagen, och de anser att den inte på något sätt kommer att förbättra situationen för de små företagarna. Claes Högström, en skicklig advokat, säger: Min uppfattning är att den nya lagen inte på något sätt skapar större säkerhet eller disktinktion än den konkurrenslag som nu tillämpas. Jag vill påstå att det förslag som föreligger kommer att skapa större osäkerhet för svenskt näringsliv, eftersom förslaget kommer att underordna sig EG:s konkurrensregler och Romfördragets bestämmelser. Det anges i Näringsdepartementets promemoria och framkommer också i propositionen att det icke föreligger något krav på harmonisering mellan nationell konkurrenslagstiftning och EG reglerna -- för närvarande. Uppenbart är emellertid att den nya lagen blir så anpassad till EG-regler och Romfördraget att mindre och medelstora svenska företag kommer att få ett sämre skydd än vad som föreligger med den nu gällande lagen. Småföretagare har ställt en del frågor till advokater om leveransvägran. Advokaterna svarar på grundval av det nya konkurrenslagförslaget. Ett exempel på en sådan småföretagare är Bengt Hedberg i Dalsjöfors. När det gäller småföretagarnas frågor om leveransvägran och om huruvida den nya lagen kommer att göra det lättare för bolaget att få rätt mot nu krånglande leveransvägrare, tror jag tyvärr inte att den nya lagen skapar sådana lättnader. Redan första stycket i 13 § skapar osäkerhet och oklarhet då hanterande myndighet ur olika synvinklar skall tolka begreppet ''dominerande ställning på den svenska marknaden''. Därefter skall prövas frågor om begränsning av konkurrens till nackdel för konsumenterna. Prövning skall utföras av Konkurrensverket, men för händelse Konkurrensverket beslutar att icke meddela åläggande skall Marknadsdomstolen ta upp frågan på begäran av sökande. Det kan alltså bli ett antal olika frågor som skall bedömas av ett eller två organ. Advokaterna säger också att det förslag som nu föreligger inte kommer att göra det lättare att hantera tillverkare, leverantörskedjor eller grossister som leveransvägrar. Jag begär därför att lagförslaget skall gå på återrremiss för översyn. Lagen kan mycket väl vara EG-anpassad för våra jätteföretag och samtidigt genom en del tillägg fungera för alla de andra Saklig information från småföretagen måste beaktas när riksdagen skall fatta beslut om denna mycket viktiga lag. Fri konkurrens kommer att sänka konsumentpriserna kraftigt. Beräkningar från SPK visar att varje person i Sverige får ca 1 000 kronor mer i handen varje månad genom att konsumentpriserna sjunker. Detta ger människor möjlighet att både spara och konsumera. Det blir en kraftig efterfrågestimulans, och företagen kommer då att behöva medarbetare i riktiga jobb, eftersom det finns efterfrågan på deras varor och tjänster. Kära riksdagsledamöter! Vårt förslag kostar ingenting att genomföra. En ny struktur i svenskt näringsliv är ett måste. Skall vårt näringsliv blomstra behöver vi vidta åtgärder och skapa lagar som främjar tillväxten av små och medelstora företag. Enligt advokater i Bryssel och i Sverige är den nya lagen skriven på ett sätt som gör det möjligt att manipulera i syfte att förhala ett ärende. Det bör skrivas in i lagen att t.ex. en leveransvägran skall behandlas och beslutas inom två veckor från den dag anmälan har inkommit till Konkurrensverket. Förhandlingen skall ske muntligt. Där kan parternas synpunkter och bevis presenteras. Konkurrensverket skall inom dessa två veckor fatta beslut om leverans eller inte vid vite. Under den tid som ett eventuellt överklagande behandlas gäller Konkurrensverkets beslut interimistiskt. Varför är det viktigt att lagen stipulerar maximalt två veckors handläggningstid? Ett företag som vill växa, och i den processen väljer att konkurrera med sänkta komsumentpriser, måste kunna räkna med att ha varor att sälja. Om företaget blir utsatt för leveransvägran, har det ingen möjlighet att överleva någon längre tid. Om det går att manipulera handläggningstiden, är risken stor att små företag går i konkurs, i stället för att växa och bli större. De måste få ett snabbt besked. Som lagen nu är skriven skyddar den de stora företagen från konkurrens. I slutändan blir det konsumenten som drabbas av högre priser, vilket i sin tur påverkar köpkraften negativt. Om man inte vet att man får ett snabbt avgörande hos Konkurrensverket vågar man kanske inte riskera sitt livsverk och allt vad man äger och har. Tvåveckorsgränsen hos Konkurrensverket är avgörande för om lagen skall fungera både för stora och små företag. I dag fungerar selektiv marknadsföring i praktiken som bruttoprisföreläggande. Selektiv marknadsföring, dvs. när leverantören bestämmer vilka återförsäljare som får sälja hans varor, innebär naturligtvis en konkurrensbegränsning som ofta skapar onödigt höga konsumentpriser. Vi kan ta Volvo som ett exempel. När återförsäljaren har misslyckats med att sälja Volvobilar kan inte ens stora Volvo göra något utan att minska personalen. Ingen annan återförsäljare får sälja. Det får inte finnas någon konkurrens. Detta är selektiv marknadsföring. Ett annat exempel är de tidigare nämnda Levisjeansen. Detta går att åtgärda genom att lagen görs enklare att tolka. Då först kan lagen komma att stödja att selektiv marknadsföring används som den är tänkt, och inte för att konservera ett gammalt återförsäljarssystem med prisstyrning och konkurrensen satt ur spel. Skriv in i lagförslaget att selektiv marknadsföring bara får användas när leverantören kan bevisa för Konkurrensverket att det är bra för konsumenten! Här måste Konkurrensverket ge svar inom två veckor, vid vite för Konkurrensverket. Rättssäkerheten är viktig även för småföretagare. Det är viktigt att värna om rättssäkerheten. Den skriftliga handläggningen behövs naturligtvis, men den får inte ske på bekostnad av rättssäkerheten för småföretagare. Även utomlands har man uppmärksammat detta problem. Där diskuterar man nu att införa muntliga förhandlingar för att snabbt få ett interimistiskt beslut. Redan i dag skyddar lagen den svagare parten. Det gäller t.ex. tolkningsföreträde för facket i tvist med företag och att statlig myndighet kan begära kvarstad och lägga beslag på dokument o.d. för att skydda statens intresse. Skriv in i lagförslaget att muntlig förhandling med dokument och eventuell advokat skall ske hos Konkurrensverket inom två veckor från anmälan, vid vite för Konkurrensverket om så inte sker! Otydliga lagtexter gynnar storföretagen. Ordet marknadsdominans måste definieras. När vi har ringt till Näringsdepartementet för att få ett klarläggande av vad marknadsdominans är, har man på departementet ej kunnat ge något svar. En av de jurister som varit med om att skriva lagförslaget svarade att praxis kommer att utvisa det. På en rak fråga om t.ex. Levisjeans har marknadsdominans, fick vi svaret att det kan inte den nya konkurrenslagen, som den är skriven i dag, ge svar på. Många småföretag har inte råd att anlita affärsjurister. De är däremot en självklar del av storföretagens resurser. Det kan leda till förhalningar och tolkningstvister där den lille kommer till skada. Skriv in i lagförslaget vad marknadsdominans innebär och ge mängder av exempel. Det får inte finnas minsta tolkningsbehov. Det skall alltså framgå glasklart vad marknadsdominans är. Konkurrenslagen i nuvarande skick är ett allvarligt hot mot småföretagens konkurrensmöjligheter på lika villkor. Det är avgörande för vårt lands konkurrensförmåga att vi rättar till den skeva strukturen, där de mellanstora företagen, som är så viktiga för sysselsättningen, till stor del saknas. Herr talman! Med tanke på vad som anförts blir det nu synnerligen intressant att se vilka av Sveriges riksdagsledamöter som värnar om de små företagen. Glöm inte bort att om varje småföretag anställde en person var, skulle vi inte ha någon arbetslöshet i dag! Herr talman! EG-anpassningen -- som ju är så viktig för många av våra riksdagsledamöter i dag -- sker ju fortfarande, även om man lägger till de viktiga ändringar som har anförts här. Det gäller två veckors behandlingstid, muntlig förhandling, selektiv marknadsföring om det är bra för konsumenten och att man definierar vad marknadsdominans är. Med dessa ändringar kan vi alltså få en ny konkurrenslag som är EG-anpassad och anpassad för alla Sveriges småföretag. Det kommer således att bli oerhört intressant att se hur ni här i riksdagen röstar, om ni bryr er om småföretagen och den sysselsättning som de skapar eller om ni bara satsar på EG-anpassning utan hänsyn till att vi kan få både och i detta fall. Till yttermera visso föreligger ingen brådska. Det finns inget skäl att driva igenom lagen nu i de sista skälvande minuterna före julhelgen. Den skall ändå inte träda i kraft förrän den 1 juli 1993. Då har riksdagen god tid på sig att under vårriksdagen se över lagen och göra dessa viktiga tillägg. Då kan vi låta småföretagsrepresentanter vara med och se över lagen. Riksdagen kan i alla fall fatta beslut i god tid. Herr talman! Jag hemställer att riksdagen återförvisar ärendet till utskottet för ny beredning.

Herr talman! Jag blir litet besviken på Sten Söderbergs inlägg. Han säger att konkurrenslagen skulle vara skriven för de stora företagen. De stora företagen behöver nog ingen konkurrenslag över huvud taget. Hela detta konkurrenslagsarbete har kommit till för att se till att vi får en fungerande konkurrens både för nya företag och för de många små och medelstora företagen. Lagen är inte skriven som en EG-lag. Vi i konkurrenskommittén ställde upp kraven på en ny konkurrenslag. Vi valde att formera kraven på EG vis för att göra den lättöverskådlig och lätt jämförbar med vad som gäller för den gränsöverskridande handelns konkurrensregler. Därmed gör vi den lättare att förstå för resp. företag utan alltför mycket advokathjälp. Vi anser också att konkurrensfrågan inte bara är lagreglering och reglering ner till detaljer, utan det är lika mycket avreglering för att släppa in nya företag och minska inträdeströskelns höjd för att på det sättet få nytillkommande konkurrens. Vi skall se till att vi håller byråkratin nere. Det innebär mycket tydligt att man i lagtext icke kan reglera ner till detaljer. Då binder man de tillämpande myndigheterna till händer och fötter och får en utomordentligt illa fungerande konkurrenslag. Det är totalt omöjligt att förutse varje enskilt fall eller varje detalj som kommer. Sedan kommer Sten Söderberg in på de reella kraven på lagen. Då gäller klagomålet egentligen ett begrepp, vad jag kan förstå. Det går tillbaka till det för näringsutskottet gamla välkända fallet om Hedbergs Guld utanför Borås. Det gäller begreppet leveransvägran. De advokater som har konsulterats borde se litet närmare på det arbete som bedrivs i fråga om konkurrenslagstiftningen. Hänsyn tas till denna typ av leveransvägran. Vad det är fråga om är missbruk av marknadsdominerande ställning. Om ett företag har mer än 35 % av den lokala marknaden finns det anledning att gå till aktion, däremot inte om ett företag har en liten andel av t.ex. jeansmarknaden i Borås. Då måste det vara fritt för en distributör att välja att sälja ett visst märke till en viss agent. Det finns ju mängder av andra märken att välja på. Det skulle vara fullständigt orimligt om exempelvis Volvo inte fick välja sina återförsäljare. Då kunde återförsäljarna vansköta eftermarknaden och kunderna och därmed förstöra märkets rykte. Jag har tidigare erfarenheter från bilindustrin. Jag är övertygad om att det enbart skulle leda till att de små företag som Sten Söderberg talar om skulle tappa hela sin marknad. I det fallet skulle Volvo förmodligen välja att ha egna bolag för försäljning av bilarna för att ha kontroll över distributionen. Dessutom finns det ju många andra bilmärken att välja på. Vi har försökt skapa en konkurrenslag som tar hänsyn till det man bör ta hänsyn till. Det som Sten Söderberg egentligen syftar på är missbruket av marknadsdominerande ställning, särskilt när det gäller marknaden för matsilver. Det kommer man delvis åt i och med att det blir fråga om stora marknadsandelar, dvs. marknadsdominans. Om priserna då hålls uppe på ett osunt sätt blir det en form av missbruk. Bedömningen skall göras av de tillämpande myndigheterna. Vi kan inte skriva in varje detalj i en lag. Då blir den oöverskådlig för alla utom de verkliga experterna.

Herr talman! Jag tänkte inleda med att ge litet bakgrund genom att beskriva utvecklingen av kreditstödet till små och medelstora företag. Förändringarna i tillgången på riskvilligt kapital inleddes redan under den socialdemokratiska regeringens tid, då regeringen lade fram förslag om och riksdagen sedan beslöt att dra in likvida medel från utvecklingsfonderna. Bakgrunden var vad jag förstår att en del av fonderna var överlikvida. Det gällde framför allt de nordligt belägna utvecklingsfonderna, som hade konkurrens från betydligt mer attraktiva bidragsmedel. Det var nog fel då att ta en sådan lokal svaghet i systemet som intäkt för att driva in pengar från hela systemet. Vänsterpartiet motsatte sig det när det var aktuellt, och det gjorde Centerpartiet också. Jag vill påminna Kjell Ericsson om detta. De pengar som drogs in skulle sedan kanaliseras vidare till regionala riskkapitalbolag. Det är dessa bolag som nu ingår i regeringens och Ny demokratis förslag till nya riskkapitalbolag. Ett andra felgrepp var när den socialdemokratiska regeringen i en bristsituation minskade Industrifondens stiftelsekapital med 300 miljoner kronor. Det var fel signaler, när man samtidigt sade att man ville satsa på utveckling av små och medelstora företag. Vänsterpartiet motsatte sig den indragningen när den genomfördes. Nu har den nya regeringen och Per Westerberg lagt ett lapptäcke av förslag för att stimulera nyföretagande och små och medelstora företags utveckling. Det är ett förslag som av affärsvärlden betraktas som kejsarens nya kläder. Vad jag förstår, tillförs systemet egentligen inga nya pengar, utan pengarna i systemet flyttas runt. En del pengar skänks till storföretag och banker, en del till mindre företag, och det har skapats en oreda och en oro både bland företagare och hos de institutioner som har haft att hantera utlåningen av medel. Jag tänker då på utvecklingsfonderna. Det förslag som vi har framför oss nu är det sista plagget av kejsarens nya kläder. Förslaget går ut på att man slår samman Småföretagsfonden och Industrifonden och inför en ny låneform som vi inte har haft tidigare. Den låneformen är inte ny i debatten om riskkapital. Det fanns i näringsutskottet under förra perioden en positiv inställning till den här formen av lån -- hos alla partier, tror jag. Systemet hade använts med framgång i Tyskland, och det diskuterades i utskottet. Oavsett vilken regering som skulle tillträda efter valet, hade det kommit ett sådant förslag. Jag tycker att det är bra att man utökar repertoaren av lån med nyföretagarlån, att det finns ett stöd som direkt utgår till nyetablerade företag och till företagare. Men det finns ett problem med att man skall låna ut pengar till företagarna direkt, för det innebär att man väver samman privatekonomin och företagets ekonomi. Det kan få negativa konsekvenser på det sättet att företagare som går i personlig konkurs får svårt att komma tillbaka. I Vänsterpartiets motion med anledning av propositionen har vi tagit upp att man bör finna sådana former att det blir möjligt för en företagare som misslyckats med en god affärsidé att komma igen. Vi motsätter oss den nya ordningen att skapa en ny Industri och nyföretagarfond av Industrifonden och Småföretagsfonden. Vi anser inte att det är nödvändigt med en sådan ny konstruktion. Först och främst fungerar Industrifonden bra. Det är väl känt att den bedriver en sedan länge uppskattad och framgångsrik verksamhet. Industrifonden bör enligt vår mening fortsätta på det sätt den har arbetat hittills, med att ge lån till mindre och större företag mot royalty. Den typen av stöd behövs även i fortsättningen. De medel som finns i Småföretagsfonden och som skall användas till nyföretagarlånen och till stöd för små och medelstora företags produktutveckling kan, menar vi, förläggas ut till de regionala utvecklingsfonderna. Det finns i regeringens förslag och i utskottsmajoritetens förslag en byråkratisering av hanteringen som vi tycker är onödig. Där finns också en insnävning av stödet. Ursprungligen föreslogs att stöd bara skulle utgå till nystartade eller helt nya företag. Utskottsmajoriteten har mjukat upp den skrivningen och säger att även befintliga företag bör kunna komma i fråga och att i undantagsfall stöd skall kunna lämnas till större företag, när man tror att sådana satsningar skall kunna gynna underleverantörer. Jag tycker att det är preciseringar som innebär onödig byråkratisering och som gör att man ställer krav som kan få svåröverblickbara konsekvenser. Ett projekt skall inte bedömas i första hand efter de effekter det kan få på underleverantörer, utan det skall bedömas efter sitt eget värde. Avgörande måste vara om det är en framtidsprodukt, om det är en ide som kan ge ett bra utfall på lång sikt. Herr talman! Med detta inlägg skall jag nöja mig med att yrka bifall till min meningsyttring i utskottet vad avser moment 2, som innebär att vi vill ha kvar Industrifonden. I övrigt står jag bakom de synpunkter som förs fram i meningsyttringen som helhet.

Herr talman! Under gårdagen debatterade vi i denna kammare om en rad åtgärder som var föranledda av uppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna i de s.k. krispaketen. Orsaken till dessa pakets tillkomst är den svåra ekonomiska situation som vårt land befinner sig i med bl.a. utslagning av företag och arbetslöshet som följd. 1980-talets spekulations och inflationspolitik har skapat stora problem i våra finanser och i vårt finansiella system. Finanskriser och bankkriser har också skapat stora problem för vårt näringsliv att erhålla nödvändigt kapital. Därför är det nu väsentligt att vända denna ekonomiska stagnation till utveckling och tillväxt. Detta gör vi bäst genom att ge vårt näringsliv goda möjligheter och betingelser. Därför är det viktigt med en offensiv och framåtsyftande näringspolitik. Det är nu ett år sedan vi beslutade om en ny småföretagspolitik, som vilar på ett antal byggstenar: en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet, att en effektiv riskkapitalmarknad skapas, att nyetablering och Europakontakter underlättas. Regeringen har genomfört många av de här åtgärderna, och en del är under beredning. Fast många av dessa åtgärder är långsiktiga, och resultaten får vi avläsa först senare. I dag är det dags att besluta om en ny konkurrenslag, som också är en mycket viktig byggsten i näringspolitiken, och om riskkapitalförsörjningen, det ärende som vi nu debatterar. Redan för ett år sedan slogs det fast i betänkandet om småföretagspolitiken att regeringen avsåg att lämna ett förslag om en bättre riskkapitalförsörjning. Nu har vi förslaget här i riksdagen, och det är bra. Inte minst för de små och medelstora företag som är i behov av riskkapital är det mycket bra. Förvisso är det bara några veckor sedan vi beslutade om att överföra 6,5 miljarder kronor av löntagarfondsmedel till riskkapitalbolag. Dessa bolag kommer dock att vara en finansieringskälla främst för de mera mogna företagen. Riskkapitalbolagens benägenhet att satsa på de små företagen kommer därför kanske inte att vara så stor. Däremot kommer riskkapitalbolagen att bli en bra tillgång för de redan etablerade små och medelstora företagen med tillväxtmöjligheter. Dagens ekonomiska sitution är besvärlig för alla företag. Det är viktigt att ge näring för att utveckla produkter, och det är viktigt att ge näring för att starta nya företag, men det är också viktigt att se till att befintliga företag kan överleva, och det kommer därför att finnas behov av kapital till alla företagsgrupperingar. Dagens betänkande om kapital till nya företag är därför en betydelsefull del i strävandena att förse små och medelstora företag med medel, dels för nystartande, dels för utveckling av projekt. Utskottet har i sin behandling av propositionen gjort vissa förändringar och förtydliganden av texten. Jag vill påpeka att även befintliga företag är berättigade till stödet. Den nya fonden kommer att benämnas Industrioch nyföretagarfonden och kommer att bedrivas i stiftelseform. Medlen till verksamheten kommer dels från nuvarande Industrifonden, dels från Småföretagsfonden. Fonden kommer totalt att förfoga över ungefär 2,4 miljarder. Det finns i dag ett allmänt och även ett uppdämt behov av riskkapital. Bristen på riskkapital och även vanligt rörelsekapital och i vissa fall rent överlevnadskapital är ett problem, inte minst beroende på bankernas finansiella situation. Och det är just för att kunna tillgodose en del av detta behov som regeringen lagt fram förslaget om kapital för nya företag. Detta är, som jag tidigare sade, ett viktigt led i regeringens småföretagspolitik. Jag vill nu litet grand kommentera innehållet i detta betänkande. Det finns ett ganska utbrett behov av statliga insatser för att främja både små och medelstora företag liksom nya och unga företag. Detta framgår ju även av utskottsmajoritetens skrivning. Jag har därför litet svårt att förstå reservation nr 1. Den har ungefär samma innebörd som det som anförs i propositionen och i utskottstexten. Jag tycker därför att Socialdemokraterna slår in öppna dörrar. Jag har när jag läser texterna över huvud taget svårt att förstå Mats Lindbergs indignation över att vi skulle vara så oeniga. Det är svårt att se några skillnader mellan dem. I direktiven för Industri och nyföretagarfonden anges två huvudinriktningar, nämligen dels att stödja utveckling av nya produkter och marknadssatsningar, dels en verksamhet med nyföretagarlån. Utskottet anser att stödet till produktutveckling och marknadssatsningar i första hand bör inriktas på innovativa små och medelstora företag med tillväxtmöjligheter. Finansieringsformerna bör främst ha formen av villkorslån och kapital mot royalty. Även befintliga företag bör komma i fråga för stöd. Stödet skall i vissa fall även kunna utgå till stora företag. Detta är, som jag sade tidigare, ett förtydligande i förhållande till skrivningarna i propositionen. Med dessa förändringar i texten är det även på denna punkt bara nyansskillnader mellan utskottsmajoritetens text och s-reservationen. Nyföretagarlånen blir en viktig stimulans för nystartade företag, och de påminner om EKH lånen. De ger en mjuk start med amorteringsfrihet och lägre ränta under de första åren. De beloppsgränser för nyföretagarlånen som anges i propositionen -- den övre gränsen är 1 miljon och den nedre 100 000 kr -- har satts av praktiska skäl. Utskottsmajoriteten har bl.a. med tanke på behovet av att starta nya företag, t.ex. för förnyelse av den offentliga sektorn, förordat en mer flexibel nedre gräns. Detta innebär att belopp på mindre än 100 000 kr kan lånas ut, t.ex. till en kvinnlig företagare som vill starta eget. Industri och nyföretagarfondens organisation bör enligt regeringen bygga på befintliga strukturer. Utskottsmajoriteten delar denna uppfattning. Vi anser det dock väsentligt att fondens medel utnyttjas på ett effektivt sätt. Därför bör fondens organisation vara rationell, effektiv och obyråkratisk. Den typ av kreditärenden som det här avser kräver närhet till både projekt och företag. Fonden bör därför samarbeta med regionala organ som har kompetens på området. Detta kan vara utvecklingsfonder och banker, men även handelskamrar. Både beredning och uppföljning bör kunna delegeras till dessa organ. Vi menar därför från utskottsmajoritetens sida att fondens behov av att inrätta filialkontor måste vara mycket litet. Herr talman! Jag vill också beröra utvecklingsfondernas verksamhet. I propositionen informeras riksdagen om att det kommer att tillsättas en parlamentarisk utredning för att överväga utvecklingsfondernas roll som statens stödorgan för små och medelstora företag i hela landet. Därvid skall prövas vilka verksamhetsuppgifter som fonderna skall ha liksom frågan om lämpliga huvudmän. Jag vill i det avseendet betona den stora kompetens som många fonder har på detta område. De kan fungera som ett stort nätverk, dit olika företag kan söka sig för att få hjälp med etablering, projekt och marknadsföring. Det har också varit bra att man haft möjlighet till viss finansiering. Fonderna kommer nu också att ha kvar sitt kapital. Det har under dessa tider varit bra att utvecklingsfonderna haft kvar sitt kapital. Utskottet förordade så sent som i våras att inbetalningarna från de fonder som hade lägre likviditet än 50 % skulle uppskjutas, vilket har varit till stor nytta. Jag har ett exempel på detta från Värmland. Vi har under de senaste veckorna hållit på med en företagsrekonstruktion där det inte på något sätt gick att få fram erforderligt kapital på annat håll. Bankerna kan ställa upp till en viss gräns, men inte fullt ut. Utvecklingsfonden gick in med nödvändigt kapital och medverkade därmed till att ett företag med uppåt 100 anställda kunde rekonstrueras och nu har goda möjligheter att överleva. Utvecklingsfonden blev här något av en räddningsplanka för både företaget och bygden. Jag menar att utvecklingsfonderna kommer att ha en stor betydelse även i framtiden. Herr talman! Det behövs många ingredienser i en offensiv näringspolitik. Det som nu har redovisats är bara en del. Men det förtjänar ändå att påpekas att många beslut har fattats under det senaste året. Det gäller bl.a. borttagande av hämmande skatter för företagen, det gäller inrättandet av riskkapitalbolagen och det gäller dagens ärende. Det kommer nu att finnas en arsenal av möjligheter för företagen, men det kommer också att behövas mer härav. Vi får inte ligga stilla i detta sammanhang, utan olika åtgärder måste sättas in. En av de viktigaste åtgärderna är inrättandet av bankgarantin. Får vi mera normala relationer mellan företag och banker kommer mycket att underlättas, för det är ju trots allt där som de stora resurserna finns. En av de angelägnaste uppgifterna är att föra en sådan ekonomisk politik att vi får en lägre ränta. Räntorna har i dagens läge knäckt många företag. Herr talman! Jag vill avsluta som jag började, med att betona att detta är ett mycket viktigt ärende, som kommer att verka stimulerande både för nyföretagande och för innovativa små och medelstora företag. Det är viktigt att vi nu kan vidta åtgärder som stimulerar både nyföretagandet och befintliga företag. Vi måste återskapa framtidstro i svenskt näringsliv, så att det finns en vilja att investera och att våga satsa på framtiden. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Man har i flera sammanhang kommenterat regeringens uppläggning av riskkapitalförsörjningen. När det gäller riskkapitalbolagen har jag svårt att frigöra mig från uppfattningen att det här mera har varit fråga om att ge bort löntagarfondsmedel än att skapa ett system för att klara behovet av riskvilligt kapital. Dels har regeringen och majoritetspartierna tonat ned betydelsen av risksatsningar, dels har samstämmiga bedömare i press och på andra håll sagt att det är ytterligt tveksamt om detta över huvud taget kommer att leda till stimulans av långsiktiga, riskfyllda satsningar. Det är mogna företag som kommer att prioriteras, och erfarenheten säger att det här blir fråga om vanliga investmentbolag. Nyföretagarlånen är nya och oprövade i detta sammanhang, och det bra att de införs. Något som oroar mig, och som borde oroa Kjell Ericsson, är att det är väldigt svårt att se var i det här systemet, som nu skall vara komplett, stödet till riktigt långsiktiga osäkra satsningar finns. Svårigheten att få fram riskvilligt kapital för det som i genuin mening är osäkert och långsiktigt har från väldigt många håll betonats såväl vid besök i forskarbyn Ideon som i den här debatten. Jag skulle gärna vill få Kjell Ericssons kommentar till frågan:

Herr talman! Det är ganska mycket medel som har tillförts riskkapitalbolagen, nämligen 6,5 miljarder kronor. Det är nog riktigt precis som Rolf L Nilson säger att dessa pengar främst kommer att gå till de mer mogna företagen. Det kan komma att gå till de mogna, små och medelstora företagen med tillväxtkraft. Samtidigt som man tillför systemet 6,5 miljarder kronor frigörs resurser på annat håll, vilket innebär att det blir lättare för småföretagen att låna pengar från bankerna, från Industri och nyföretagarfonden, osv. Det finns alltså ett samband. Man måste se till de samlade resurserna och vad som egentligen finns. Det finns ganska mycket på marknaden. Vi har de här riskkapitalbolagen, vi har den nya Industri och nyföretagarfonden, vi har fortfarande medel i Utvecklingsfonderna och vi har Norrlandsfonden. Vi har också en rad med stöd på regionalpolitikens område. Det finns också pengar i NUTEK i det här fallet. Om man sammantaget ser vad som finns finner man en stor arsenal med resurser. Det stora problemet är emellertid att bankerna inte har fungerat. Jag tror att bankgarantin kommer att få stor betydelse. Jag tror att bankerna därigenom kan komma att fungera på ett mer normalt sätt gentemot sina kunder än tidigare. Det pågår ett arbete inom regeringen när det gäller medel avseende innovation m.m. Det gäller bl.a. medel till tillämpad forskning där det behövs mer medel, vilket vi är överens om. Förslag om detta kommer så småningom. Det finns alltså en stor arsenal, men problemen är stora. Det vet vi på grund av den stora kris som vi haft i bl.a. bankerna. Nu gäller det att sätta till alla möjligheter för att få fram de resurser som behövs. De 2,4 miljarder kronor som vi i dag talar om utgör en del, det behövs mycket mer än så.
Herr talman! Det är väl riktigt precis som Kjell Ericsson säger att löntagarfondsmedlen finns i aktier, som kommer att säljas till privatpersoner och institutioner, och medel kommer att frigöras som riskkapitalbolagen kan använda till att i sin tur köpa nya aktier. Detta kommer möjligtvis att stimulera till investeringar. Så till de svåra problemen när det gäller långsiktighet och risker vid finansiering. Det är bra att Kjell Ericsson tar upp NUTEK, vilket även Mats Lindberg gjorde. Kan man förvänta sig att regeringspartierna ytterligare satsar på NUTEK? Vid utfrågningarna som näringsutskottet hade fick vi höra att NUTEK:s medel till prioriterade områden, såsom bioteknik, är slut. Regeringen har fört en underlig politik. Samtidigt som man har sagt sig vilja stimulera nyföretagande och utveckling och etablering av nya idéer i produktion har man dragit ned på NUTEK:s medel. Vore det inte lämpligt att göra en stor satsning även där? Inom NUTEK finns det stor kompetens, goda kontakter och en överblick över forskningsvärlden och forskningsbilden.
Herr talman! När det gäller den långsiktiga finansieringen finns det, med den stora arsenal som jag har nämnt, nämligen nyföretagarlånen, projektlånen och Utvecklingsfondens pengar, möjlighet till kapital. Detsamma gäller för forskningen. Det kommer ganska mycket pengar från löntagarfondsmedlen till forskningsändamål, vilket vi också var överens om. Det gäller också att få innovationer och tillämpad forskning att gå hand i hand. Det är en svår kedja, och den måste man jobba med. Jag vet också att man i regeringskansliet jobbar med problemet.

Herr talman! Det är riktigt att jag kommer från Värmland. Att jag har sagt att det inte är problem med riskkapitalförsörjningen är emellertid inte riktigt. Jag har gång på gång sagt att det är problem med den och att vi måste jobba med problemet. Det är en av orsakerna till att vi i dag har lagt fram det här förslaget om att det skall finnas riskkapital för små och medelstora företags projekt och för nyföretaganden. Även i vårt län Värmland får vi jobba väldigt mycket med detta. Tidigare hade riskkapitalbolagen väldigt litet pengar, ungefär 125 miljoner kronor per bolag. Genom att de här 6,5 miljarderna tillförs blir summan pengar mycket större och kan i varje fall användas för de mogna företagen som har tillväxtkraft. Därigenom frigörs även resurser på annat håll. Utvecklingsfondens pengar har också stor betydelse. Jag tog i mitt inledningsanförande upp ett exempel som visar att ett företag i vår bygd hjälps med rekonstruktion. Jag tror att den samlade resursen under lång tid framöver blir viktig. Det viktigaste är ändå att få bankerna att fungera på ett vanligt sätt, så att de kan lämna de krediter som behövs. Det är det stora problemet, och det måste vi jobba med. Därtill behövs också alla de olika ingredienser som jag nämnt, med olika former av riskkapital. De finns ju också på olika sätt.

Herr talman! Än en gång till detta med riskkapitalbolagen. Jag vet att de inte har varit särskilt benägna att gå in i riskprojekt. Det kan man konstatera. När man nu ändå tillför marknaden 6,5 miljarder kronor måste pengarna användas på något sätt, vilket kan frigöra andra resurser. Det är i det här sammanhanget viktigt både när det gäller riskkapitalbolagen och när det gäller andra verksamheter. När det gäller Industrifondens verksamhet instämmer jag i att den har fungerat bra. Det blir ju inte heller någon större förändring. Studerar man skrivningarna finner man att det gäller både små och medelstora innovativa företag. Det finns även möjlighet för de större företagen att söka projektpengar. Det är alltså inget stopp. Som jag sade i mitt inledningsanförande försökte Mats Lindberg få det att framstå som att oenigheten var större än den är. Egentligen är det bara en strid om farfars skägg, som det många gånger handlar om. I det stora hela är skrivningarna i utskottsmajoritetens text ganska likartade reservanternas text.

Herr talman! Även om vi i Ny demokrati står bakom det framlagda utskottsbetänkandet, må det vara okej att framföra vissa kritiska synpunkter kring det aktuella betänkandet och det område där det hör hemma, dvs. näringspolitiken. Två av nyckelorden då det gäller näringspolitiken -- och debatten här i kammaren -- är småföretag och riskkapital. Redan när regeringen presenterade förra årets budget basunerades det ut att det är landets 400 000 småföretagare i synnerhet och företagsamheten i allmänhet som skall föra oss ut ur krisen och säkra den fortsatta välfärden. Vad har hänt med alla de åtgärder regeringen aviserade i småföretagarpaketet, med löften om skattelättnader, bättre finansieringsmöjligheter, förändrade konkursbestämmelser, EKH-lån etc.? Det mesta har inte hänt -- tyvärr har det mesta flyttats fram i tiden. Och resultatet är bl.a. en katastrofal utveckling av antalet konkurser bland småföretagare, med åtföljande stigande arbetslöshet. Vad regeringen lyckats med i en offensiv satsning på företagsamheten är bildandet av ett riskkapitalbolag baserat på löntagarfondspengar -- tack vare initiativ av bl.a. oss i Ny demokrati. Det är bara att hoppas att denna satsning med 6,5 miljarder kronor i potten inte skall malas ner i en byråkratisk långbänk, utan att de små och medelstora företagen snarast får tillgång till det finansiella stöd de behöver för sin expansion. Det är självfallet särskilt angeläget i tider då bankerna visat sig mycket kallsinniga. Som komplement till detta mer omfattande riskkapital, som lånas ut med krav på viss vinståterbäring till ägarna, dvs. företag med f.d. fondmedel, föreslår regeringen med stöd av Ny demokrati en industri och nyföretagarfond i form av en stiftelse. Denna kommer att förfoga över ca 2,5 miljarder kronor, som såvitt jag förstår kan lånas ut med en större riskbenägenhet än vad som gäller för de större riskkapitalbolagens verksamhet. Verksamheten i den nya fonden skall inriktas dels på ett stöd till utveckling av nya produkter och marknadssatsningar -- en form av projektkapital -- dels nyföretagarlån. I motsats till vad regeringen föreslår i propositionen, är utskottet enigt i fråga om att stödet även skall kunna lämnas till expansiva, redan etablerade mindre och medelstora företag. Observera att även större företag skall undantagsvis kunna erhålla finansieringsbidrag. Jag tyckte mig höra av socialdemokraten här i talarstolen tidigare att det var en av de stora bristerna. Men om man läser betänkandet framgår det klart att också större företag undantagsvis skall kunna få stöd. Inom utskottet har formen för organisationen och de ekonomiska besluten varit föremål för en intensiv debatt. Den i propositionen framförda möjligheten, att fonden skulle inrätta ett antal filialkontor, anses nu av utskottet som en mindre lämplig åtgärd. Beredningen och den löpande uppföljningen bör kunna delegeras till de regionala utvecklingsfonderna, och i vissa fall till handelskamrarna och bankerna. Det viktiga är att det är de som anses ha erforderlig kompetens att hantera problemet som bör få den uppgiften. Detta uttalar en majoritet av utskottet som sin åsikt. De ekonomiska besluten skulle emellertid fortfarande fattas på central nivå, troligen här i Socialdemokraterna föreslår i en reservation att beslutsfunktionen beträffande nyföretagarlånen skulle delegeras till utvecklingsfonderna. Jag tror att det kanske är något som regeringen kan överväga att tillmötesgå. I Ny demokratis särskilda yttrande föreslår vi en mer kundnära och marknadsanpassad organisationslösning, där vi flyttar ut av fonden tillsatta kompetensfunktioner för bedömning av projekt och företag, med placering i lämpliga utvecklingsfonder. Detta skulle säkerställa att enhetliga kriterier -- det är det som är viktigt -- för bedömning av främst tekniska projekt kommer att kunna tillämpas. En sådan kompetensfunktion skulle, enligt min mening, kunna placeras på fyra, fem eller sex platser i landet, som då skulle kunna täcka in samtliga utvecklingsfonders verksamhetsområden. Jag tycker inte att mitt förslag till en organisatorisk lösning är någon detaljstyrning av fondens verksamhet. Det är beklagligt att jag inte lyckats övertyga utskottet om en sådan skrivning, utan fått nöja mig med ett särskilt yttrande i frågan. Jag kan bara hoppas att departement och styrelse för den nya Industri och nyföretagarfonden överväger och tar med mitt förslag i sin fortsatta behandling av ärendet. I samband med behandlingen av regeringens proposition gjorde näringsutskottets kansli en utomordentlig genomlysning av den totala finansierings och riskkapitalmarknaden. Och, herr talman, jag beklagar att vi här i kammaren inte har tillgång till de mest elementära visuella hjälpmedel, som på ett överskådligt sätt kunde visa hur detta fungerar eller icke fungerar, över de instanser och myndigheter som, med olika behovsinriktning, har att tillhandahålla marknaden finansierings och riskkapital. Vilka institutioner är det då i dag som kommer att tillhandahålla olika möjligheter för småföretagen?

Vi som sysslar med den politiska styrningen och besluten om de här aktuella institutionernas verksamheter har en större eller mindre kunskap om vilka möjligheter som erbjuds till finansiering av olika projekt och företagsverksamheter. Men hur skall småföretagen hitta rätt i denna riskkapitallabyrint, som vi håller på att bygga upp, så länge som den ser ut som den gör i dagens marknad? Här borde regeringen se till att det snabbt kommer fram en enkel sammanställning och presentation av de olika finansierings och riskkapitalmöjligheter som finns för de små och medelstora företagen. Samtidigt kan ifrågasättas om inte regeringen snarast borde tillsätta en utredning för en bättre samordning av de i dag splittrade resurserna när det gäller tillgången på riskkapital. Det jag avslutningsvis vill nämna något om har tidigare diskuterats. Trots floran av möjligheter, kan vi konstatera att kapitaltillgången just för innovatörer och uppfinnare är synnerligen begränsad och svårtillgänglig. Därför måste, enligt min uppfattning, regeringen snarast få fram ytterligare pengar till ''seed capital'', eller s.k. såddkapital, som kan fördelas ut i systemet -- främst då till NUTEK. Där har man innevarande budgetår fått minskat anslag till teknisk forskning och utveckling med 75 miljoner. Det står i strid med vad vi här vill åstadkomma med vårt resonemang och förslag i dag. Här måste nya, friska, riskbenägna pengar tas fram till denna kategori människor, enkla innovatörer och uppfinnare. Herr talman! Vi ansluter oss till majoritetens förslag enligt betänkandet NU19, med våra särskilda yttranden om Industri och nyföretagarfondens organisation och avyttringen av Stiftelsen Institutet för företagsutveckling,

Herr talman! Jag är rädd att jag kommer att göra Mats Lindberg besviken. Vi står bakom propositionen, så som den är framlagd.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

Herr talman! Mats Lindberg nämnde i sitt anförande att ett antal organisationer på marknaden hade instämt i hans åsikter, samtidigt som han konstaterade bristen på statliga aktörer, bristen på inflytande från utvecklingsfonderna och att löntagarfonderna borde samordnas med AP fonderna. Jag skall inte uttala mig på andra organisationers vägnar. Jag tycker att den samhörighet man ville åstadkomma mellan dessa exempel och deras eventuella åsikter snarast är chikanerande för de berörda parterna. Vi har i Sverige sett en utomordentligt snabb ekonomisk utveckling under mycket lång tid, från ett Fattigsverige i mitten på 1800-talet till ett välutvecklat och välindustrialiserat land med hög levnadsstandard i mitten på 1960-talet. Detta är en period i svensk historia som var utomordenligt framgångsrik. Det var en period som präglades av förhållandevis låg inflation, låg räntenivå och en utomordentligt väl fungerande marknadsekonomi. Den här utvecklingen avbröts i mitten på 1960 talet. Med en viss samstämmighet kan vi konstatera att de senaste 20 åren i Sverige har medfört stigande ekonomiska problem, ökande skattetryck, minskande relativ tillväxt i den svenska ekonomin år för år. Man ser också tydligt att näringsklimatet trendmässigt har försämrats år från år sedan mitten av 1960-talet. Bruttomarginalerna har stegvis gått ned över konjunkturcyklerna. Därmed har lönsamheten sjunkit i svenskt näringsliv. Man kan bara beklaga de termer som övervinstdebatten på 1970-talet fördes med, då den skadade det svenska näringslivets expansionskraft högst påtagligt. Det fanns de facto ingen övervinst om man jämförde med övriga konkurrenter runt om i världen. Sverige gav efter avregleringarna under 1980-talet utomordentligt starka bevis på att något var fundamentalt fel i vårt land. Investeringsströmmarna rasade ur landet. till 1. Vi håller stegvis på att förändra detta. Jag skall villigt erkänna att redan under föregående mandatperiod togs de första stapplande stegen för att genomföra en förändring. Bolagsskattereformen var ett sådant mycket positivt steg. Därmed skapades ett av världens mest konkurrenskraftiga bolagsskattesystem, åtminstone bland OECD-länderna. Vi måste se till att åstadkomma en situation med mycket strama budgetar. Det gäller att skapa ett utrymme för att kunna få ner räntenivåerna. Det råder inget tvivel om att vi aldrig kan få en ekonomisk förbättring om inte räntan går ner och stimulerar näringslivets utveckling och investeringar och därmed konkurrenskraften. Däremot är jag delvis besviken på en del talare här i kammaren som talar mycket väl om småföretagen, men som nästan alltid i varje enskilt fall röstar emot småföretagens intressen. Vi har sett att vid alla de förslag på skattesänkningar som har lagts fram och delvis genomdrivits under året, har socialdemokraterna nästan genomgående röstat nej. Vi kan konstatera att Vänsterpartiet har varit mer småföretagarvänligt. Vid mina kontakter med industrifacken visar de mer av småföretagarvänlighet än vad jag ser hos socialdemokraterna i kammaren. Vi har fått bort förmögenhetsskatten på arbetande kapital i småföretagen. Det har aldrig varit en förmögenhetsskatt utan de facto en straffskatt på rikskapitalet i småföretag. Vi har sagt oss att när endast 17 % av svenska folket är sysselsatta i företag med mindre än 100 anställda och motsvarande siffor utomlands är två tre gånger så stora, är det något som är felt. Återupprättandet av drivkrafterna är centralt. Att ha entreprenörer och företagare som driver är viktigt. Det går inte att ha företag utan företagare -- kapitalism utan kapitalister. Det visas gång på gång att människorna, drivkrafterna, är avgörande för om ett företag lyckas eller ej. Därför är det viktigt att man sänker arbetsgivaravgiften. Det är också viktigt med de valutaförändringar, som nu gjordes i stället för ytterligare sänkningar av arbetsgivaravgiften. Vi måste tillåta lönsamheten att öka. Ett av skälen till att så många små företag i dag har det mycket jobbigt är att svenska småföretag har oerhört litet eget kapital jämfört med konkurrenterna. Den s.k. soliditeten är försumbar i svenska småföretag. Det skapar en mycket stor oro och en betydande skakighet. Min farmors far var repslagarmästare i Nyköping. Han var mycket framgångsrik som företagare. Han hade en dogm -- låna aldrig pengar. Investeringar skulle bäras av den lönsamhet han fick i företaget. Denna dogm har funnits i släkten under århundradena och haft mycket god framgång. Jag tror att min farmors far var mycket representativ för småföretagare i Sverige. Man vill ha egna pengar och stå på säker grund. Man vill inte riskera hus och hem när man satsar på ett företag. Företagaren, drivkraften, är viktig. Lönsamheten måste återupprättas. Vi har gått in för att garantera banksystemet. Det gör vi inte för att vi älskar banker eller bankdirektörer. Det gäller i stället, som jag brukar säga, moster Elsa på Östermalm. Vi vill få henne att sätta in pengarna på banken i stället för att förvara dem i madrassen. På så sätt kommer pengarna ut i företagen och arbetar. Vi måste därför garantera bankinlåningen, oavsett varifrån den kommer. Därmed kan vi få i gång den lånemarknad som utgör basen för småföretagen och som står för ungefär 1 000 miljarder. Detta är en oerhört stor summa jämfört med de pengar vi i övrigt kan få fram till näringslivet. Enligt vårt sätt att se gäller det att se till att det inte enbart finns lånekapital utan också genuint riskkapital, som inte kräver säkerhet eller panter i företagarnas villor. Därför vill vi inte ha nya lån från AP-fonderna, vilket vissa vill ha. Det kan bankerna stå för. Vi vill ha ett genuint riskkapital. Därför har vi konstruerat ett system med portföljoch riskkapitalbolag. Vi har tagit till oss erfarenheterna. Vi har gjort dem privata och sett till att de får arbetsvillkor som är positiva. Det finns många som säger att de inte kommer att generera 6,5 miljarder i kapital till företagen, utan att de tar toppriskerna. Därmed kommer kapital i form av t.ex. lån att ligga under. Det kan snarare tillföra ett tio gånger så stort belopp -- 65 miljarder. Detta är den centrala skillnaden jämfört med nya lån från AP-fonden. Det räcker emellertid inte med lönsamhet och en fungerande låne och riskkapitalmarknad. Det är därför vi går in på Industri och nyföretagarfonden. Vi river upp ett gammalt beslut i riksdagen om indragningar från Industrifonden, vilket kanske bör påpekas, på 200 miljoner som kvarstannade. Sedan drar vi in hela Småföretagarfonden, som inte har haft sitt kapital ute i arbete i småföretagen. Vi för in kapitalet i Industri och nyföretagarfonden. Syftet är att stimulera utvecklingen av produkter, främst i små och medelstora företag men även i större. Det står skrivet i betänkandet, och jag tycker att det är en bra precisering utskottet har gjort av propositionens något otydliga skrivning. Vi behöver tillväxande företag, och vi kan då se efter var man har lyckats runt om i världen. Det är av den anledningen som vi nu importerar det tyska Eigenkapitalhilfe -- eller nyföretagarlån -- som vi tror kan få betydande effekt på nyföretagande och på tillväxt av företag i Sverige. Den här fonden har dessutom ett lägre avkastningskrav än annat kapital i och med att vi inte har något reellt avkastningskrav och räntesatserna därmed blir ett antal procentenheter lägre. En annan effekt, som vi eftersträvar, är att man samlar den tekniska kompetensen centralt för beslutsfattande, men mentorer i form av rådgivare till företag skall självfallet finnas ute i länen. Vi vill emellertid inte sätta monopol på Utvecklingsfonderna och deras lånekapital, men vi tycker inte om att halva deras lånekapital finns i banker och inte jobbar i företagen. I vissa fonder står mycket mycket mer än halva kapitalet på bankinlåning. Så får det inte gå med Industri och nyföretagarfonden. Därför behöver vi ett beslutsfattande som verkligen ser till att pengarna går ut i företagen och jobbar där i stället för att finnas på bankernas inlåningsavdelningar. Det är därför vi vill att Utvecklingsfonder, handelskammare, nyföretagarcentra eller vad det vara månde -- det får gärna vara uppfinnarföreningar -- skall konkurrera om att få fram projekt eller företag till den här fonden. Sedan får man välja de bästa projekten och verkligen se till att pengarna arbetar. Vi kompletterar detta med NUTEK, genom ytterligare åtgärder som kommer att redovisas i den forskningsproposition som läggs fram den 23 februari. Jag tror att detta kommer att ha en mycket positiv inverkan på de här områdena. Jag kan tyvärr inte i dag gå in på propositionens innehåll, i och med att arbetet med den nu befinner sig i sin intensivfas. Vi avser gå vidare med skattesänkningar för småföretagen, och vi går vidare med villkorslånen, det som Industriförbundet kallar någon form av projektkapitalfonder och som via en skattekredit sänker avkastningskravet med mellan 3 och 5 procentenheter. Därmed drivs litet mer riskfyllda och litet mer långsiktiga projekt fram. Sådana villkorslån har haft en väldigt god effekt i de länder där de införts. Vi har på drygt ett år fyrdubblat försörjningen av riskkapital, av statliga medel som nu förs över till den här typen av företag. Dessa medel kommer att få en mångdubblingseffekt i och med att de tar toppriskerna. Det blir alltså fråga om en i förhållande till de faktiska beloppen mycket mycket stor effekt. Jag är helt övertygad om att det är viktigt att satsa på den här delen av näringslivet, på förnyelsen och på föryngringen men även på de befintliga delarna, som skapar tillväxt och förändringar. Jag hoppas därför att det politiska stödet för den här typen av åtgärder ytterligare skall öka. Vi skall inte ha fler statliga institutioner, utan vi måste i stället vässa de som finns. Pengarna skall ut i arbete i stället för att stå på bankinlåning, och i högsta möjliga grad skall det råda verklig konkurrens om pengarna. Min farmors far skulle aldrig ha gått till en instans som styrdes av politiker. Han ville helst inte heller låna pengar. Däremot var han mycket öppen för kompanjoner, och det tror jag att också många svenska företagare i dag är.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

Det har här skapats ett låneberoende som är oerhört negativt och oerhört hämmande på viljan till nyinvesteringar och nya satsningar. Vi måste förändra, vi måste reformera beskattningen och göra den minst lika konkurrenskraftig som den i våra viktigaste konkurrentländer. Min farmors far, repslagarmästaren, hade av förklarliga skäl inga stora pengar i början på 1800 talet när han körde i gång. Men han jobbade, och han sparade. Han kanske kan anklagas för att ha varit snål, men han ville satsa på framtiden, göra reella investeringar i stället för att konsumera. Jag tycker att det är hedersamt hos en företagare. Jag vill peka på att företagaren är oerhört viktig. Det är svårt att få fram nya, växande företag utan företagare. Vi är medvetna om att det har rått en hel del missuppfattningar kring Industrifonden. Vår avsikt har varit att Industrifonden även skall kunna satsa på befintliga företag. Vi har varit otydliga i skrivningarna i propositionen, men utskottet har nu rättat till det. Vi har emellertid väldigt liten känsla för de andra åtgärder som Mats Lindberg antydde -- möjligen uttryckte han sig oklart i sitt inledningsanförande. De riskkapitalbolag som finns och nu reformeras är de gamla statliga, som Mats Lindberg var med och drev igenom i riksdagen, med ett totalt statligt ägande. Det är detta som nu ändras. De blir privata, de får mer pengar, och de får en annan inriktning. De startar nu, efter riksdagsbesluten under hösten. Det är nu de skall upp till bevis att de kan lyckas, och de skall även ges de instrument de behöver i form av villkorslån, som hittills bara har kunnat lämnas av staten och statliga organisationer, inte av privata företag. De kommer då att få helt andra förutsättningar att visa framfötterna. Mats Lindbergs riskkapitalbolag har inte varit så lyckosamma. De har kanske inte heller riktigt fått chansen, i och med att de har fått jobba under ganska kort tid -- de kom i gång på försommaren.

Herr talman! Det vanliga sättet att smita undan skattefrågan är att säga att den inte är aktuell just nu. Jag tycker att det är något beklämmande. Under den gamla regimen har vi ju haft västvärldens förmodligen hårdast beskattade småföretag. Det har blivit bättre nu, och det skall under kommande år bli ännu bättre. Då kommer ytterligare, väl genomarbetade förslag att läggas fram i riksdagen. Företagen i Sverige har inte kunnat bygga upp det egna kapitalet, så som man har gjort i nästan alla andra länder, och detta gör att de är sårbara och behöver låna mer -- många gånger för att över huvud taget överleva. Sedan hamnar de, om det går illa, i stora konkurser. Skattefrågan är viktig, och den måste lösas. Jag är ledsen över att vi i de här frågorna får ett mycket mycket bättre stöd från industrifacken i våra interna diskussioner än vad vi får från socialdemokratin. Jag är ändå mycket glad över att Vänsterpartiet i de här frågorna har visat större förståelse än socialdemokratin. Sedan till frågan om lån och ägarkapital till befintliga företag. Jag konstaterar bara att den gamla formen av riskkapitalbolag misslyckades. Jag tycker möjligen att Mats Lindberg är litet ogin mot Socialdemokraternas egen konstruktion av riskkapitalbolag. De kom i gång huvudsakligen på försommaren och har inte haft värst många veckor på sig att jobba. Dessa företag har sina mål fastslagna via bolagsordningarna, som är svåra att ändra under de kommande åren. De skall jobba mot små och medelstora företag. Helt självklart kommer de att i första hand välja de bästa och lönsammaste företagen, de som har störst förmåga att expandera eller överleva, och sedan tar de de mer riskfyllda företagen vartefter. Det är logiskt, och det är bra ur nationens synvinkel. Jag är helt övertygad om att de, i det läge där vi nu befinner oss, kommer att få många propåer. Vi har på departementet fått en oerhörd anstormning av företagare som frågar hur man skall komma i kontakt med riskkapitalbolagen. Detta tangerar naturligtvis Bengt Dalströms fråga. Vi går ut till samtliga företag med ytterligare information om detta någon gång under januari månad. Vi håller nu på att jobba med det. Vi tror alltså att dessa riskkapitalbolag har alla förutsättningar att lyckas, men det är viktigt att företagen framöver också får konsolidera sig, och vi måste därför ändra på skatterna.

Herr talman! Jag vill först konstatera att det nu, efter en halv riksdagsperiod, har skett en påtaglig förändring i regeringens inställning till statligt engagemang i riskkapitalförsörjningen. Det sägs i det här betänkandet klart och tydligt att behovet av statligt engagemang är stort. Det var något som starkt ifrågasattes i början av perioden. Det helt nya i det här förslaget är nyföretagarlånen. Jag förstår inte, efter Per Westerbergs inlägg, varför man över huvud taget skall dra in Industrifonden i den här konstruktionen. Nyföretagarlånen kan finansieras med medel ur Småföretagarfonden. De kan läggas ut på de nu existerande Utvecklingsfonderna. Industrifonden kan arbeta enligt den modell som har varit så framgångsrik hittills, och sedan kan man utreda Utvecklingsfondernas framtid, varför vissa fungerar bra och andra fungerar dåligt, varför vissa har halva sitt kapital på bank och andra har det mesta av sitt kapital utlånat. Det är viktiga frågor. Det är sådant som måste rättas till. Men varför man vill röra om i hela systemet, med risk för att konstruera parallella byråkratier, det förstår jag inte. Det krävs en del kommentarer kring riskkapitalbolagen. De nu existerande riskkapitalbolagen, de som inrättades under förra mandatperioden, var förvisso statliga, men den uttalade målsättningen var att fler ägare skulle tas in efter hand. De riskkapitalbolag som nu inrättas ägs av storföretag och banker, staten och småföretag. Man kan säga att man gått ett steg längre på den väg som inleddes med de gamla riskkapitalbolagen. Någonting helt nytt och annorlunda kan jag inte se att detta är. Det är snarare ett fullföljande av en socialdemokratisk näringspolitik som Per Westerberg bedriver. Till slut en liten fråga: Hur ser näringsministern på de anställdas möjlighet att ta över SIFU?
Herr talman! Låt mig ta det senaste först. Är de anställda intresserade har vi ingenting emot det, tvärt om. Det gäller att hitta en metod som gör det möjligt för SIFU att leva på det ena eller det andra sättet. Det besvärliga med SIFU är att man tidigare fått stora statsmedel, vilket medfört en osund konkurrens om utbildning på området. Vi tycker det skall vara likvärdigt för resp. institution eller företag. När det gäller riskkapitalbolagen vill jag bara notera att vi gör en breddning av dem, inte bara ägarmässigt, så att de ägs av rätt företag. I de direkta skall ägandet domineras av småföretag, och nu blir det bara småföretag som kommer att äga dem. Man vet ju att banker och storföretag inte är bra ägare i riskkapitalbolag direkt. De fattar ofta nog fel beslut eller skrämmer småföretagare att tro att de skall plocka dem på deras goda idéer. Jag har därför lagt dem i portföljföretag som gör indirekta investeringar i andra riskkapitalbolag och därmed hamnar på rätt nivå. Dessutom breddar vi de instrument man kan arbeta med, allt från royaltylån till vilkorslån och ett antal andra saker. Inte minst villkorslånen ökar bredden och förutsättningarna för dessa bolag att lyckas. Den sista s.k. statliga andelen i portföljbolagen försvinner under de första månaderna nästa år. Vi menar att detta tillhör löntagarfondssystemet och skall kunna gå till forskning och utveckling och kanske hamna i någon av forskningsstiftelserna. Därmed blir det helt privata bolag. Jag vill även notera att det finns väldigt många småföretagare som inte sätter sig i statens eller löntagarfondernas knä. Jag tror man måste vara medveten om detta. En fungerande marknad är någonting centralt för riskkapitalförsörjningen för de minsta företagen. Vi menar att det har varit en marknad där det har varit svårt att få riskkapital, delvis beroende på skattereglerna. Varför gör vi som vi gör med nyföretagarlånen? Vi lägger dem ju i Industrifonden. Jo, vi vill inte bygga upp en ny central struktur. Industrifonden har betydande kompetens som vi vill ta vara på. Det är framför allt tillväxtföretag som kommer att få nyföretagarlån. Därmed tar vi till vara det kunnande och den kompetens som finns och den mycket starka respons vi även fått från Industrifonden att ta hand om detta kapital. Varför binder vi det inte till utvecklingsfonderna? Jag har tidigare förklarat att vi vill att pengarna skall ut i arbete. Erfarenheterna från utvecklingsfonderna över åren har varit att ungefär halva kapitalet står på bankinlåning i stället. Det tycker vi är fel. Dessutom: Skall man utvärdera tekniska produkter och annat är det bra att man gör det på ett ställe, där man verkligen får en korsbefruktning, och inte sprider det på alltför många ställen. Sedan tycker jag att de skall lägga ut en hel del av hanteringen, mentorskapen, uppbackningen av dessa nyföretagarlån på fungerande utvecklingsfonder, handelskammare, banker eller nyföretagarcentra, vad som är bäst i varje enskilt fall.
Herr talman! SIFU har oförskyllt hamnat i en komplicerad situation genom dubbellokalisering till både Stockholm och Borås. Jag tycker att det är riksdagens skyldighet att hålla nya ägare och de anställda skadeslösa för detta. När det gäller nyföretagarlånen talar Per Westerberg med självklarhet om att det gäller företag som kommer att växa till och som utgör det svenska näringslivets framtid. Jag tror att det är farligt att ha den där litet blåögda inställningen. Utan att dra jämförelserna alltför långt kan man konstatera att erfarenheterna från t.ex. England visar att det är oerhört vanskliga satsningar och att många av dem slutar i fiaskon. Slutligen har jag svårt att frigöra mig från intrycket att det Per Westerberg beskriver är en rätt komplicerad ny byråkrati som man skapar.
Herr talman! Vi har försökt att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av det som finns. Det är därför vi inte skapar någonting nytt i förhållande till Industrifonden. Det blir en Industrioch nyföretagarfond. Där finns redan en smidig organisation, väl på plats för att snabbt kunna komma i arbete efter årsskiftet i stället för att börja en rekryteringsprocess, som ofta tar ett halvår innan man är i gång. När det gäller nyföretagarlånen har vi tittat på den tyska varianten. Där har man framför allt sysslat med och satsat på företag som har förutsättningar att växa. Det är inte nya sybehörsaffärer man framför allt finansierar, utan företag som har förutsättningar att växa och därmed har kapitalbehov. En av de viktigaste funktionerna är att ställa upp med mentorer, rådgivning, hjälp för nätverken, information om hur man kan nå ut på marknaderna snabbt. Där tror jag de olika lokala institutionerna har mycket bra förmåga och möjlighet att bidra positivt för att det skall kunna bli en framgång. Erfarenheterna i Tyskland är att detta stimulerade nyföretagandet högst påtagligt. Erfarenheten var också att de företag som fick lån växte väldigt snabbt. Detta ersätter inte på något sätt befintliga företag. Det handlar om den gamla teorin att man inte bara skall ha den vanliga potatisskörden, utan att man också måste ha sättpotatis för framtiden. Detta är en del av framtiden som vi också måste ha. Det handlar om både--och. Jag är medveten om SIFU:s problem och riksdagens och regeringens ansvar från tidigare tid. Vi tittar på det konstruktivt för att försöka hitta den bästa lösningen för att kunna ta till vara det positiva i SIFU.

Herr talman! Jag tackar näringsministern för de övergripande synpunkterna kring frågorna om riskkapitalet och småföretagsamheten. Jag gläder mig kanske speciellt över att den begreppsförvirring, okunskap och osäkerhet som finns ute inom företagsamheten över vilka lånemöjligheter man har, vilka alternativ som finns, vilka myndigheter som finns nu leder till en samlande information redan under januari. Det är ett löfte som jag tar fasta på. Vi vet också alla att behoven av lösningar är enorma. Näringsministern bekräftade att ni är belägrade av företagare som frågar hur man kommer i åtnjutande av olika former av hjälp. Min fråga är: Hur ser tidtabellen ut för den första utbetalningen från riskkapitalbolaget resp. lånen?
Herr talman! Angående EKH-lånen: Först måste klubban falla i denna kammare, förhoppningsvis om en liten stund, och sedan kan vi ta nästa steg, att tillsätta styrelsen som skall fatta besluten. Sedan måste vi få in ansökningarna från dem som är motiverade och bereda dem. Det kan ta viss tid, men jag hoppas det skall gå fort. Intresset för att göra något här på kansliet för Industrifonden har varit utomordentligt stort och entusiastiskt, det vågar jag säga. Vi hoppas alltså att det skall gå fort. Vi har ju även blivit KU-anmälda för att vi har haft för snabb beredning och varit för snabbfotade i departementet i förhållande till riksdagen. Den kritiken tar jag kanske inte alltför allvarligt på, i varje fall inte själva snabbfotandet. Vi har försökt vara noggranna ändå. Vi kommer naturligtvis att få ett eller annat problem när vi sjösätter resp. förslag, men jag är övertygad om att de kommer i sjön vid rätt tidpunkt. Det är ett besvärligt läge nu, och de blir privata. Vi håller på med broschyrerna för närvarande. Det kommer att jobbas en del under helgerna. Vi hoppas få ut dem under januari månad. Om vi får ett beslut i dag, vilket jag hoppas, tillsätter vi också en utredning om utvecklingsfondernas framtid. De har jobbat i ett antal år, och det finns behov av att se över allting. Jag tror att de har en funktion, bland många andra, som det är väldigt viktigt att fylla och det är att ha mycket god kontroll på vart man kan vända sig: NUTEK, industrifond, nyföretagarfond och andra instanser. De får en förmedlingsroll, litet av en coaching-roll för många företagare på väg att starta.
Herr talman! En fråga vi varit inne på är också just riskkapitalförsörjningen i begynnelseskedet med ''seed capital'' till uppfinnare, innovatörer, osv. Vad finns för kompletterande åtgärder planerade i detta avseende? Vilka resurser kan man räkna med? Hur ligger det i tiden?
Herr talman! ''Seed capital'' är ju det som kallas såddföretag eller groddföretag. Det har olika namn som kärt barn ofta har. Det handlar om företag i tidiga utvecklingsskeden där det tar ganska lång tid innan det kommer fram produkter. Industrifonden har en del av det arbetet att göra. Men vi ser gärna att det ges möjlighet för alla upptänkliga företag, inkl. riskkapitalbolagen, att lämna pengar till detta. Det är detta vi menar med villkorslånen. Det ligger i praktiken en nästan färdig promemoria på skattefinansen. Förslaget innebär en skattekredit för de pengar som investeras i denna typ av ''seed capital''. Med den skattekrediten drar man ned avkastningskraven och kan arbeta mera långsiktigt. Det är vad man gjort kring Silicon Valley och andra utvecklingscentra runt om i världen. Engelsmännen har haft likartade varianter. Vi vill ha detta. Det har funnits för statliga institutioner, men vi vill öppna möjligheten för alla företag och alla privatpersoner. Vi tror att inte minst gamla företagare kan vara utomordentligt duktiga ''seed capital''-investerare och dessutom kan tillföra en hel del kunnande.

Herr talman! Först en liten kommentar utanför själva ärendet. Jag konstaterar att vi måste ha underskattat näringsministerns ålder. Med tanke på att hans farmors far bedrev näringsverksamhet i början på 1800-talet inser jag att hans utseende på intet sätt speglar hans verkliga erfarenhet. Men det var mera skämtsamt sagt. Debatten hittills har visat att det på en rad punkter finns delade meningar mellan majoriteten och oppositionen. På en punkt är dock alla rörande överens. Det gäller avslag på motion N17, som jag m.fl. har undertecknat. Den handlar om behovet av att decentralisera den nyinrättade fondens verksamhet. Så långt är alla överens, har jag förstått, att alla vill ha ett lokalt, regionalt ansvarstagande. Däremot går meningarna isär om hur detta skall gå till. Vi som skrev motionen utgick ifrån den situation som råder i vår hemkommun Norrköping. Där finns 5 000 arbetslösa, nästan 7 %. I den kommunen har dessutom staten ett betydande ansvar för den negativa utvecklingen. Nu börjar avvecklingen för flygflottiljen F13, vilket kommer att medföra att ytterligare 1 000 arbeten försvinner från kommunen och dess omland. Det är inte så att jag här gråter över en sjuk moster. Jag inser att alla i den här kammaren har sjuka mostrar man skulle kunna gråta över. Problemen är likartade över hela landet. Vi har försökt att i den här motionen i stället beskriva ett sätt att komma ur dessa problem, som skulle passa vår kommun och som vi också tror skulle passa många andra. Man kan egentligen se två intressanta utvecklingar som delvis är motstridiga. När kommunerna försöker lösa problemen och komma ur sina svårigheter blickar de ut i Europa och ser dess betydelse. Den andra utvecklingen, som är till synes motstridig, är att man i allt större utsträckning funderar över hur man i det lokala samhället kan finna nya sätt att utveckla verksamheten på och hur man skall göra för att bli mindre sårbar. Vidare frågar man sig hur man skall knyta närmare kontakt med varandra och utnyttja sina lokala resurser på ett effektivare sätt. Inte minst mot bakgrund av flygflottiljens avveckling har det förts resonemang av den här typen. Det har fötts många spännande idéer. Bland de anställda har det fötts en rad idéer om nya verksamheter som man skulle vilja utveckla. Problemet är -- som alla har nämnt i den här debatten -- att det saknas möjligheter att skaffa fram kapital under rimliga villkor för att man skall kunna förverkliga sina idéer. I Norrköpings kommun har man tillsammans med småföretagarna utvecklat ett samarbete. Man har bildat en stiftelse, där kommunen står som ensam huvudman, vars uppgift är att utveckla småföretagsamheten, underlätta kontakterna mellan små och stora företag samt hjälpa småföretag med rådgivning och kontakter med myndigheter och andra. Vi såg en möjlighet att knyta fondens verksamhet -- som för övrigt bedrivs i ett mycket nära samarbete med ett uppfinnarcentrum, som är ett privat initiativ -- till den verksamhet som har utvecklats i Norrköping. Jag är överens med näringsministern om att det är oerhört viktigt att inte inbilla sig att det finns någon modell eller mall som är tillämplig för hela landet. Man måste ta hänsyn till de förutsättningar och de villkor som finns i varje region. Även om ett enigt utskott har avstyrkt just vår modell, ser jag ändå i utskottets skrivningar och i näringsministerns uttalanden en möjlighet att fortsätta en dialog om att utveckla det embryo till småföretagarcentrum i Norrköping till någonting som kan få stor betydelse i framtiden. Med det anförda har jag argumenterat för motion N17. Samtidigt är jag medveten om den förkrossande majoritet som vi har emot oss. Därför kommer jag inte att yrka bifall till motionen, utan under berört moment, mom. 8, kommer jag och mina medmotionärer avstå från att begära omröstning.

Fru talman! Jag vill inleda med att tacka näringsministern för ett antal mycket goda klarlägganden. Det har i den här diskussionen kring den proposition som nu behandlas förekommit ganska många frågetecken. En hel del av dem har nu blivit uträtade, vilket också den fortsatta diskussionen tjänar på. Det svenska näringslivet har alltför länge befunnit sig i en svart nedåtsluttande tunnel. Vi ser ännu inte ljuset vid dess slut. Dess värre tycks inte heller någon riktningsändring vara direkt förestående. I går kunde vi höra att antalet anställda i den svenska verkstadsindustrin under 1992 har minskat med 9 %, och att branschens samlade förluster under innevarande år uppgår till 4,5 miljarder. Bara inom denna sektor arbetar var femte anställd i ett förlustföretag. En del av den utslagning som nu sker och har skett är i och för sig naturliga inslag i en marknadsekonomi. Skall ett träd växa och ge bästa skörd, så måste de dåliga grenarna kapas. Men det behövs för utvecklingen både nyplantering och ympning. Därvidlag är företagandet av samma karaktär. Både för nystartande av företag och för förnyelse av redan befintliga finns nu ett oerhört stort kapitalbehov, samtidigt som detta är den konjunkturmässigt bästa tiden att göra satsningar. Nu skulle våra kreditinstitut verkligen kunna göra den stora insatsen för att utveckla främst den svenska industrin. Och just då står den svenska kapitalmarknaden med bankerna i spetsen på svajiga ben som efter en längre febersjukdom. I stället för att tänka som de gör i Gnosjö verkar det som om man har specialiserat sig på dåliga fastighetsaffärer och förlagt resten av sin verksamhet och huvudkontoret till Ebberöd. Mer än 60 % av den svenska industriproduktionen kommer från småföretag med ca 20--30 anställda, och det är också hos småföretagen som den stora tillväxtpotentialen finns. Företagen drivs oftast av företagare av en speciell entreprenörtyp med ägarglöd. De satsar på att klara sig själva och vill inte ha in andra ägare i bolagen, vare sig statliga eller privata -- precis som näringsminisiterns farmors far, som han nyss skildrade. Det finns fortfarande många företagare och entreprenörer av denna karaktär. Om dessa företag är unga, har ägarna trots nya och originella produkter ofta vad som kallas 2K problemet, dvs. de saknar kunskaper om hur man driver ett företag och de saknar kapital, och det beror ofta på att staten har krånglat till företagsmiljön. Dessutom är de föremål för överbeskattning. Just genom att företagen från starten har varit underkapitaliserade -- och med nuvarande konjunkturläge -- har många i dagsläget ett akut behov av tillskott. Det är när dessa friska skott på företagsamhetens träd vissnar som den största och oftast oreparabla skadan uppstår. Sverige är fortfarande en av världens främsta idéexportörer, men samtidigt står vi långt ner på listan över patentutvecklare. Visst blir man stolt över vårt lands förmågor, när man hittar svenska uppfinningar som produceras i Japan -- jag har själv sett det med egna ögon i år --, men varför produceras de inte här? Exemplen på detta är många. Ett redovisades så sent som i måndags i tidningen Expressen. Det viktigaste nu är att vårt bank och kreditsystem byggs upp igen, så att institut och banker stabiliseras och -- sist men inte minst -- skaffar sig den kompetens som behövs för att kunna ge krediter till de företag som bäst kan utvecklas och därmed även på sikt ger den bästa avkastningen. Vi behöver bara åka till Tyskland för att se hur bankerna där bland sina medarbetare har högt utbildade tekniker, gärna med produktionserfarenhet. De kan bedöma en uppfinning, en produktidé. Det är bl.a. därför som Tyskland har lyckats så bra efter kriget. Visst är det riskfyllt att satsa på nyföretagande, men det är trots allt mera givande än att hålla sig med oerfarna fastighetsmäklare, och -- om än duktiga -- Fru talman! Det som nu föreslås i den aktuella propositionen, liksom tidigare i prop. 1992/93:41, är -- för att travestera Churchill -- inte lösningen på riskkapitalförsörjningen för nyföretag, inte ens början till slutet på problemen, men förhoppningsvis något som kan bli slutet på början till en sådan utveckling. Det går att göra ytterligare förbättringar i förslaget. Utskottet har självt gjort sådana, bl.a. i den riktning som anges i motionen av Anders G Högmark och Jan Olof Franzén. Det är viktigt att arbetet med dessa frågor kommer i gång snabbt, och det är främst därför som hemställan i utskottets betänkande bör bifallas. Det är också viktigt att arbetet i de organ som nu föreslås få ansvaret för såväl nyföretagens som de något mera mogna företagens kapitalförsörjning inte drar upp rigida gränser mellan företag som ligger i startgroparna och de företag som just har tagit sina första steg. Det kan inte heller vara meningen att vara så försiktig som antyddes i ett nummer av Dagens industri tidigare i veckan från en av de ansvariga. De aktuella satsningarna måste i första hand vara för att kapitalet skall kunna arbeta -- gärna med rivstart -- inte bara förvaltas. Därvidlag är det viktigt att man kan använda sig av de kanaler som finns nära högskolornas utvecklingscentra, såsom t.ex. Chalmers innovation. Det är också mycket viktigt, vilket till en del också framskymtar i betänkandet, att man under resans gång ser över utvecklingsfondernas roll. Det måste göras utifrån hur de under den senaste tiden har lyckats, just i den roll som deras namn anger. En del har varit mycket framgångsrika i utvecklingsarbetet, medan man helst skulle vilja glömma en del andra. Med nu framtaget kapital, med en kompetenshöjning hos våra kreditinstitut och inte minst med en vilja att våga, kanske vi snart kan börja att skymta ett -- om än svagt -- ljus i tunneln. Då kan vi också våga hävda att Sveriges framtid är dess småföretag. Men fru talman, det brådskar!

Fru talman! Det är trevligt att se att näringsministern är här, inte bara under en del av debatten utan faktiskt under hela. Jag tycker att han skall skicka med ett budskap till sina kolleger om att vi gärna ser statsråden här litet mer frekvent. Den senaste talaren talade om ljuset i tunneln. Det är nästan symboliskt att ljuset skiner in så vackert i salen när vi nu snart skall fatta detta mycket viktiga beslut. Det här är slutpunkten för den riskkapitalsatsning som vi har arbetat med under ett tag -- en ganska kort period för att vara i politiska sammanhang. Vi är glada över att tillsammans med regeringen kunna genomföra denna mycket viktiga satsning. Vi sade redan under den tidiga behandlingen och när vi fattade det ursprungliga beslutet den 3 juni att 1992 års problem måste lösas 1992. Vi hade som önskemål att det skulle vara klart under 1992. Det har vi ju faktiskt gemensamt kunnat åstadkomma, eftersom vi kommer att klubba beslutet om en stund. Riskkapitalsatsningen är kanske den allra viktigaste i sammanhanget. Med det menar jag att det kommersiella kapitalet, dvs. t.ex. bankkapital eller riskkapital i dess olika former, aldrig söker sig till den här sektorn. Det finns tyvärr inget kapital för nystarter eller för projektverksamhet. Det måste därför åligga staten att satsa på sådan verksamhet. Även om vi i andra avseenden har synpunkter på det tycker vi att det i detta fall är riktigt och nödvändigt att staten gör det. Det är bara staten som kan satsa på sådant som ger positiva samhällseffekter. Det är bara staten som kan ta hänsyn till alla samhällseffekter; det gör man inte inom den kommersiella sektorn. Något väldigt viktigt med hela denna satsning, som inbegriper det befintliga NUTEK, den något omstrukturerade Industrifonden, riskkapitalet osv., är att åtgärderna utgör en kedja. Vi kanske t.o.m. skulle döpa det kommande informationsprogrammet till Kedjan. Det handlar ju om att upplysa folk om att vi nu äntligen har format någonting som rimligen inte skall innehålla några fallgropar och stup. Det skall finnas möjligheter från första idé till -- om det går riktigt bra -- en eventuell framtida börsintroduktion. Egentligen tycker jag att det låter som om vi är ganska eniga. Det är nyanser som har diskuterats i kammaren i dag. Det är t.o.m. så att det som uttrycks i reservationerna ligger väldigt nära skrivningen i betänkandet. Det är bra. Det vore konstigt om det inte var så. Vi lever ju i en gemensam värld, och vi är väl alla i dag överens om att det bara är företagen som kan föra oss fram mot bättre tider. Jag skulle vilja uppehålla mig litet vid frågan om Industrifondens styrelse och dess betydelse särskilt i ett sådant här företag. Styrelsen är alltid viktig i alla företag. Jag hoppas att departementet, när man utfärdar föreskrifterna för Industrifondens förändring, inte bygger in låsningar för styrelsen. Man måste först och främst naturligtvis tillsätta en kompetent styrelse, men sedan också ge denna styrelse det fulla styrelseansvaret så att den kan lösa dessa problem på bästa sätt. Jag tror inte att vi här i kammaren är särskilt väl skickade att diskutera detaljer när det gäller hur den skall arbeta. Jag har all respekt för departementet, men jag tror inte att man heller där har en sådan sakkunskap att man kan tränga in i alla detaljer. I stället skall man där lägga ned arbete på att skapa en kompetent styrelse och låta den styrelsen mot bakgrund av de fattade besluten arbeta med frågorna på ett sådant sätt att vi får det bästa resultatet. Det indikeras av namnet och även av betänkandet att en betydande del av insatserna gäller nyföretagande i form av detta nyföretagarlån. Det är bra och nödvändigt. Det har prövats i Tyskland. Det kommer säkert att få sin marknad och fungera bra. I fråga om detta har en sak gått litet snett, så till vida att detta skulle innebära att man samtidigt tillförde 1,2 miljarder till de 2,4 miljarderna. Min förhoppning och tro är att det också kommer att ske framöver, efter det att den utredning som har indikerats har slutfört sitt arbete. Samtidigt vill jag säga att de 1,2 miljarderna egentligen redan finns där. I detta sammanhang talas det om ett intimt samarbete med utvecklingsfonderna. Det är rätt och riktigt. Och där finns redan de 1,2 miljarder som man har talat om att tillföra denna omstrukturerade fond. Eftersom pengarna redan finns där, är detta litet grand en diskussion om påvens skägg. Jag tycker personligen att det är mycket riktigt att centralisera dessa 1,2 miljarder. Skälet till detta har näringsministern och andra varit inne på, nämligen att en del av de medel som i dag finns tillgängliga tyvärr står overksamma som insatta medel på banker. Jag vill påstå att alla utvecklingsfonderna faktiskt skulle tjäna på om detta kapital centraliserades. Hur kan jag påstå det? Jo, då får egentligen alla fonder tillgång till ett mycket större kapital som de kan arbeta med när det gäller de större projekten. Det skall ju vara projektens bärighet som skall avgöra om pengar skall satsas på dem. Jag tror därför att en förnuftig utredning kommer att finna de rätta formerna och att en sådan säkert också kommer att överyga de eventuella tvivlarna om verksamhetens sammansättning för utvecklingsfonderna. Jag skall säga något om filialer. Jag tillhör dem som anser att det med tanke på den tillväxt som nu kommer att ske i den nygamla fonden vore förnuftigt att några avdelningskontor bildades, i stället för att ytterligare människor samlas i den centrala förvaltningen. Det finns tre--fyra platser i landet som kan vara aktuella. Det rimmar ganska bra med min partibroders tankar, även om han vill lokalisera dem till någon utvecklingsfond, men det är ju en fråga om var kontoret skall ligga. Jag tror att det vore bra för fonden att växa på det sättet. Annars blir det i många avseenden kanske litet onödigt resande till huvudstaden, och det kanske inte alla är lika trakterade av. Något som jag däremot i det närmaste saknar helt och hållet i betänkandet är uppfinnarna. Det enda som jag har kunnat hitta är att man nämner att man har haft möte med Uppfinnarföreningen. Jag antar däremot att det är självklart att man kommer att ta hänsyn även till uppfinningar och liknande ting i verksamheten. Det tror jag säkert att fonden kommer att göra. Det är viktigt att fonden har så att säga hela verktygslådan, och med andra ord kan använda de ekonomiska verktyg som behövs i detta sammanhang. Vi har talat mycket om utvecklingsfonderna, men vi har talat väldigt litet om Nyföretagarcentrum. Det finns en mycket enkel och bra organisation uppbyggd i landet av det -- det är uppbyggt på ganska frivillig basis, eller åtminstone är det fråga om satsningar från företagens sida. Jag vill varmt rekommendera att man utnyttjar denna resurs lika väl som man utnyttjar utvecklingsfonderna. Det finns ett femtiotal nyföretagarcentrum, och de kan bidra med många intressanta projekt. Det finns även rådgivare hos uppfinnarföreningarna, vilka också är duktiga på att gallra ut de viktiga sakerna som de får ta del av. Jag tycker att vi skall titta på möjligheter i stället för problem. Vi har alltid en tendens att rada upp alla problem. Låt oss börja med möjligheterna och sedan lösa problemen. Beträffande namnet Industri och nyföretagarfonden, tycker jag att det är litet onödigt med tillägget nyföretagarfonden. Det kan man nog få in på annat sätt. Detta namn blir så tungt. Den kommer därför kanske att även fortsättningsvis att kallas för Industrifonden. Det har talats om projektkapitalfonder. Vi tycker att det är bra, och vi välkomnar ett kommande förslag. Jag skall också säga något som ligger litet vid sidan av detta ämne, nämligen om egenföretagarnas skatteproblem. Det bör snarast lösas. Det är faktiskt något av en skamfläck. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Industriministern påminde i sitt inledningsanförande om att småföretagen har många vänner, åtminstone verbalt. Men det finns en del som inte kombinerar den verbala elegansen med den praktiska handlingen. För ett par veckor sedan besökte jag några företag i Markaryd. Utanför ett av bygdens industriella stoltheter, om man får säga så, ett av de verkligt genuina familjeföretagen, pågick en avflyttning. Man gjorde den sista nedmonteringen av maskinell utrustning till Polen. Felet med detta företag -- ett investmentbolag som hade krisat och kraschat i hägnet av fastighetsbranschens fallissemang -- och de företagare som en gång drev det och gjorde det till ett genuint välkonsoliderat företag, var att de gjorde företaget lönsamt och samlade på sig ett stort eget kapital. De hade, liksom de flesta andra människor, med ålderns rätt försökt klara generationsskiftet. Men den typen av beskattning som Socialdemokraterna under flera årtionden hade drivit, lyckades de inte klara det. De tvingades att sälja för att över huvud taget klara sin likviditet. Det som en gång var ortens industriella storhet och som gav över 150 man jobb försvann under några år på grund av en totalt felaktig socialdemokratisk politik när det gäller skatten på arbetande kapital, möjligheten att föra över välkonsoliderade företag till en ny generation. Jag tycker att det finns anledning att påminna om detta. Och detta är inte det enda exemplet. Bara på denna ort fanns det fyra--fem företag som rönt samma öde. Och på ort efter ort i Sverige har hundratals och kanske tusentals företag rönt detta öde. I dag kan man konstatera att det finns få saker, om ens någon, som är viktigare än att se till att stoppa utslagningen av företag i Sverige. Det handlar inte om dåliga och misskötta företag -- sådana bör försvinna -- utan om väl fungerande företag, företag som borde ha en klar framtid, men som av olika skäl inte klarar framför allt det höga ränteläget. En bra och fungerande riskkapitalmarknad är en sådan åtgärd, som vi nu resonerar om och som framför allt behandlas i näringsutskottets betänkande. Med anledning av den proposition som regeringen har lagt fram, har jag väckt en motion där jag tar upp två frågor. Den ena gäller vilken målgrupp, vilka företag, som skall omfattas av denna kapitalförsörjning. Den andra gäller hanteringen av krediterna. På den första punkten är det mycket glädjande att kunna konstatera att man har tagit intryck både av min motion och av andras motioner samt att målgruppen vidgas. Jag tror att det är viktigt i en tid som denna, då vi behöver dra nytta av alla goda krafter, att även dra nytta av de hjul som redan rullar. Det måste väl vara lättare att få fart på redan rullande hjul än på sådana som inte är uppfunna. På den här punkten är jag alltså tillfredsställd. Den andra biten, kredithanteringsprocessen, ser jag uppdelad på några olika avsnitt. Först handlar det om att identifiera affärsidéer och entreprenörer, om att göra en bedömning av projekten och entreprenörerna och om att ta fram ett beslutsunderlag och fatta beslut. Självfallet gäller det sedan att också följa upp projektet och, förhoppningsvis, att leda det till framgång. Jag tror att erfarenheten mycket entydigt talar för att om affärsidéer och, inte minst, blivande entreprenörer, skall bedömas, måste det ske i en nära och tät dialog mellan bedömare och dem som skall bli bedömda. Det gäller projekt och, framför allt, personer. Ett aldrig så gott projekt blir inte någonsin en framgång om det inte finns en genuin entreprenör som verkligen har förutsättningar att föra projektet vidare. Jag har något reagerat på att man i propositionen uttrycker en så stor tilltro till den centrala nivån. Men både i diskussionen här i dag och i utskottets skrivning tar man -- såväl vid beredningen av den här typen av ansökningar som vid uppföljningen av dessa -- sikte på att utnyttja befintliga lokala och regionala strukturer. Duktiga utvecklingsfonder kan vara en aktör. Andra utvecklingsfonder, som måhända är mindre duktiga, får fundera över vad de skall syssla med i framtiden. Kanske kan de bli något duktigare och komma med i det här systemet. Fru talman! Jag har uppfattat utskottets skrivning så, att man i diskussionerna har tagit intryck av detta och att man försöker att få en så decentraliserad handläggning som möjligt, även om det måste finnas -- det är jag medveten om -- ett antal centrala kriterier när det gäller bedömningen. Ju mer man decentraliserar, desto enhetligare kriterier behövs det för att det skall bli en någorlunda vettig handläggning. Riskkapitalförsörjningen är en del av arbetet med att restaurera Industrisverige. Tidigare har bl.a. industriministern tagit upp andra områden. Men det är också viktigt att få fram nya idéer. Det är ju nya idéer, uppfinningar och innovationer som måste till. Utan dessa är det ganska meningslöst att ha ett riskvilligt kapital. Sedan finns det en ömsesidig påverkan i det sammanhanget. Jag måste säga att det på något sätt totalt sett måste skapas ett mera uppfinnar och innovationsvänligt klimat i vårt land. En del åtgärder har vidtagits, och en del beslut har fattats. Men jag tror att det behöver uttalas ännu tydligare att innovatören och uppfinnaren skall känna sig uppskattad för sitt arbete. De här människorna, som ibland i positiv bemärkelse är något udda, särlingar -- annars hade de kanske inte varit uppfinnare -- skall sättas i fokus på ett annat sätt än som hittills varit fallet. De skall känna sig som något av hedersgäster. De skall känna att strålkastaren ibland riktas på dem och att det är många som vill träffa dem och ta del av deras synpunkter. Men det är inte alltid så, att uppfinnarna och innovatörerna skall föra projekt vidare. Det finns mycket som talar för att det gäller att hitta andra lämpliga entreprenörer. Det är alltså viktigt att uppfinnarna och innovatörerna känner att samhället totalt sett, både den offentliga delen och samhället i övrigt, bryr sig om och inser vikten av detta. Jag tror att det finns en hel del ytterligare att göra på den kanten. Jag riktar både en vädjan och en uppmaning till industriministern att framöver verkligen litet mera sätta de här funktionerna och de här människorna -- det handlar ändå om människor av kött och blod -- i centrum. Det gäller att på olika sätt ge dem materiella förutsättningar att verka och agera, och framför allt gäller det att lyfta fram dem i förgrunden för det här arbetet. Svensk industrihistoria är fylld av enastående innovationer och uppfinningar. Tusentals sådana har skett i det tysta. Det är viktigt att det här arbetet lyfts fram i förgrunden. Jag hoppas att de år som återstår av 90-talet gör detta decennium till något av uppfinnarnas, innovatörernas och industrialisternas årtionde och att vi har möjligheter att med kraftansträngningar restaurera Industrisverige. Utan industriarbetet lär välfärden inte kunna tryggas. Fru talman! Med tillfredsställelsen över att målgruppen har vidgats när det gäller den här typen av kapital och över att jag kan utläsa en vilja att i det här systemet dra nytta av lokala och regionala kompetenser för att snabba upp projekten och kredithanteringen yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall säga några ord om SIFU. Det har ju litet spritt talats om SIFU tidigare i dag. Vi i riksdagen som representerar Sjuhäradsbygden föreslår i en motion att SIFU inte skall bolagiseras. I stället skall staten kvarstå som huvudman för den här stiftelsen under fem år framåt för att vi på det sättet skall kunna hitta de rätta formerna för en överföring i privat ägo. Det kan gälla de anställda, SIFU:s ledning eller andra lokala intressen som startar en privat stiftelse eller ett bolag som så småningom tar över det hela. Motionen har avstyrkts. Men varken majoritetsskrivningen eller reservationen är helt tillfredsställande. Av båda skrivningarna framgår att man är fixerad vid bolagsformen. Det sägs att regeringens och oppositionens överläggningar och överenskommelser skall vara vägledande vid en privatisering. Men jag tycker nog att reservationen utgör en bättre garanti för att våra idéer förverkligas än vad majoritetens skrivning gör. Litet tidigare i diskussionen här sade näringsministern att bekymret med SIFU är att man har fått statligt bidrag. Förvisso har man fått det. Näringsministern sade också att det här snedvrider konkurrensen. Men då är det viktigt att påminna om vad det statliga stödet har varit avsett för. Det har nämligen varit avsett för att ge kurser och möjligheter till utveckling i frågor som rör småföretag och mindre företag i ganska små grupper som inte har varit kommersiellt intressanta och som annars inte skulle ha fått möjligheter till vidareutveckling. Anledningen har alltså inte varit att göra kurser billigare som är kommersiellt gångbara. Nu har ju det statliga stödet stegvis tagits bort. I och med den här propositionen försvinner de sista pengarna. Det har Näringsdepartementet och SIFU varit överens om i samband med behandlingen av den här frågan. Kurser som har varit tärande på verksamheten och som inte burit sina egna kostnader har tagits bort. Därmed skulle man kunna klara denna verksamhet också i framtiden, utan statligt stöd. Detta är naturligtvis en nackdel, men inte i första hand för SIFU utan för de företagsgrupper och företag som genom att det blir på nämnda sätt inte hittar någon möjlighet till utbildning. Men den konsekvensen får vi naturligtvis acceptera. Kanske går det att lösa detta på något annat sätt -- vad vet jag? Måhända uppstår det så småningom möjligheter här. För närvarande skulle det alltså inte kosta staten, samhället, någonting att stå kvar som huvudman för den här stiftelsen. Så tycker jag att det kunde vara. Jag tycker alltså att reservationen är en bättre garanti för att SIFU:s verksamhet i Borås får vara kvar. Man har ju byggt upp en ganska omfattande kompetens. Verksamheten har ganska stor betydelse för småföretagsamheten både regionalt och i hela Sverige, eftersom man har kurser för hela Vid en eventuell omröstning kommer jag att stödja reservation 7 i detta betänkande, vilken jag alltså yrkar bifall till.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
Fru talman! Helt kort ett klarläggande om SIFU. Meningen är att man skall jobba på normala villkor. Den typ av subventionerad utbildning som varit möjlig kommer att ges även framdeles. Men det får ske via upphandling från exempelvis utvecklingsfonderna och av det institut eller den organisation som kan ge den bästa utbildningen i förhållande till priset. Som Lennart Brunander säger skall man inom SIFU klara sig på egna meriter. Erfarenheten är den att det ofta är väldigt viktigt att betona att personalen är en betydelsefull intressent i det bolag som skall driva verksamheten. Det är ju personalen som utgör kompetensen och i praktiken kapitalet i bolaget. Vi försöker hitta den bästa miljön för SIFU -- en miljö där det är möjligt att ta till vara de resurser som finns och som därmed tillåter att det kan bevaras som skall bevaras.
Fru talman! Det är bra att man försöker göra det. Jag tror att det tar litet tid att hitta den bästa formen för ett övertagande från de anställdas, ledningens eller andras sida för att på det sättet privatisera verksamheten. Dagens konjunktur är inte den enklaste när det gäller att starta en ny verksamhet. Därför blir det så bekymmersamt att göra detta just nu. Jag tror att man behöver få en viss tid på sig. Således är vårt förslag fördelaktigt när det gäller möjligheterna att hitta den bästa lösningen.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets hemställan. Vidare instämmer jag i det positiva som sagts om näringsministerns inlägg och förtydliganden i den här viktiga frågan. Vi i Kds ser mycket positivt på den fokusering på mindre företagare som sker. Så helt kort några kommentarer till betänkandet i tre avseenden: För det första gäller det betoningen på de små företagen. För det andra gäller det den nedre gränsen för nyföretagarlån. För det tredje gäller det utredandet av utvecklingsfonderna. Undantaget för lån till större företag kan anses berättigat. Men det är bra att det är fastslaget att detta skall vara just ett undantag. Det är en nödvändig skrivning -- detta för att inte själva idén med propositionen skall gå förlorad. Det som sägs ligger helt i linje med de behov som finns i dag. Det är mycket viktigt att detta huvudsakliga syfte inte tappas bort. Skrivningen andas en tilltro till vad som kan kallas en slumrande potential som i dag behöver en katalysator. Det gäller innovativa, små och medelstora företag med tillväxtmöjligheter samt befintliga företag i det skiktet. Det finns kds och centermotioner från enskilda ledamöter som berör ett nog så viktigt område, där lobbyverksamheten inte drivs med samma tyngd och kraft som när det gäller de stora intressenternas lobbyverksamhet. Jag avser då de kvinnliga småföretagarna och deras röst, men också många andra småföretagares. Det finns en likhet med ljudet från den som ropar i öknen. Jag förstår huvudintentionen med den nedre beloppsgränsen. Men jag välkomnar ändå skrivningen, som medger behovet av flexibilitet. Utskottet förutsätter att regeringen beaktar behovet av den här flexibiliteten även i fråga om den nedre gränsen. Det är mycket bra. Det är viktigt -- inte minst i dag, då det gäller att uppmuntra arbetslösa att försöka starta eget. Det är inte alla som har ett tillräckligt stort kapital, och det är inte alla som kan eller vill satsa storvulet och gå in med ett stort kapital. Beträffande utredandet av utvecklingsfonderna vill jag säga att det är ett initiativ som inte skall avvisas. Viktigt i det sammanhanget är det positiva avstampet, viljan att ta till vara det som är bra och positivt. Det bör finnas möjligheter att ta till vara och att även bygga vidare på det positiva i utvecklingsfondernas verksamhet i vissa regioner. Man kan inte endast se till de fonder som inte är fullt så lysande verksamheter som man skulle önska att de var. Med detta nöjer jag mig alltså med att yrka bifall till utskottets hemställan. Av utskottsbetänkandet framgick att ändringarna önskades genomförda genom ett beslut. Härför krävdes att minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter förenade sig om beslutet.

Fru talman! Den proposition som regeringen nu har lagt fram om ytterligare förenklingar i deklarationsförfarandet är något som vi socialdemokrater i grund och botten ser som ett steg i rätt riktning. Vi anser att detta förslag, som innebär att skattemyndigheterna skickar ut förtryckta deklarationsblanketter med diverse uppgifter, är ett bra förslag. De ytterligare förenklingarna av självdeklarationen är en naturlig följd av de tidigare förenklingar som har skett. De har blivit mycket populära bland allmänheten. Det märks bl.a. av den mängd deklaranter som använder den förenklade självdeklarationen. Det är förvisso en deklaration som den breda allmänheten uppskattar. Därför ter sig den argumentation som exempelvis Ny demokrati här för om integritetsfaror som litet absurd. Det skulle alltså vara en fara för integriteten när skattemyndigheterna får möjlighet att något lättare använda de uppgifter de redan i dag har tillgång till, något som medborgarna av allt att döma uppskattar. Det är logik à la resterna av Det förslag från Riksskatteverket som ligger till grund för regeringens proposition gick ett steg längre. Man förespråkade bl.a. ett system där de nu framlagda förslagen ingår, men också att deklaranten, om han eller hon var tillfreds med de uppgifter som var förtryckta, inte behövde sända tillbaka deklarationen för att den skulle bli godkänd. Utebliven deklaration skulle alltså vara liktydigt med godkännande av uppgifterna på de utskickade blanketterna. Detta har regeringen valt att inte föreslå. Därigenom kommer skattemyndigheterna att få ganska kraftigt ökade administrativa arbetsuppgifter -- föreläggande, datumstämpling, skönstaxering och påförande av förseningsavgifter, för att nämna några exempel. Det kan tyckas att detta är små saker som innebär litet arbete och ganska små kostnader. Om man betänker att det enligt skattemyndigheternas beräkningar faktiskt rör sig om fyra miljoner blanketter blir det en viss kostnad och ett visst arbete som påförs skattemyndigheterna. Således innebär förslaget, oavsett om man kompenserar för dessa kostnader eller inte, att resurser nu tas från allt det andra viktiga arbete som i dag åvilar skattemyndigheterna. Dessutom innebär regeringsförslaget att utskicket av skattsedel förskjuts minst två månader framåt i tiden, något som definitivt inte gynnar den enskilde skattebetalaren. Man har från majoriteten sagt att ett borttagande av plikten att underteckna skulle kunna innebära ett minskat ansvarstagande. Det kan naturligtvis te sig som ett problem. Vi är också medvetna om det, och därför accepterar vi förslaget på grund av det långt framskridna arbetet. Men vi kräver också att man på litet längre sikt skall göra en uppföljning och ha som målsättning att vidareutveckla och ytterligare förändra deklarationsförfarandet. Det säger majoriteten nej till. Man bör i detta sammanhang självfallet också fundera över på vilket sätt det aktiva ansvarstagandet gynnas av ett ytterligare förenklingsarbete. I grund och botten är det naturligtvis så, att om man vill ha så stort ansvarstagande som möjligt, och tror att det enbart kan uppnås genom ett aktivt handlande, skall man givetvis inte alls förenkla självdeklarationsförfarandet, eftersom detta skulle innbära ett mindre aktivt handlande. För egen del är jag ganska tveksam till huruvida en namnunderskrift innebär ett aktivt handlande och ett aktivt ansvarstagande. I det förslag som vi anser vara det riktiga, och som man närmare bör utreda, drivs linjen att även en icke-handling får konsekvenser, precis som det är ute i vårt samhälle i övrigt. Det är inget felaktigt i att hävda den linjen. Det är heller inte helt otänkbart att det faktiskt leder till att man tar ett ökat ansvar för de uppgifter som finns. Vi har också i ett särskilt yttrande noterat att förslaget kommer att leda till ökade kostnader. Vi har poängterat att man i utskottet klart borde uttalat att det krävs kompensation till skattemyndigheterna. Utskottets ovillighet har gjort att vi känner oss litet osäkra på var man egentligen står. Det har inte direkt stillat vår oro.

Fru talman! Jag skall nu deklarera vad Ny demokrati tycker om det nya deklarationsförfarande som föreslås i betänkande SkU11. Härmed deklarerar jag att det förslag som föreslås i propositionen i allra högsta grad kränker den enskildes personliga frihet och integritet. Visserligen är det bättre än det förslag som RSV lade fram om att ansvaret för en deklaration helt och hållet skulle ligga på deklaranten utan att han eller hon fått bekräfta riktigheten i deklarationen. Vi i Ny demokrati anser att den skattskyldige innan skattemyndigheterna har börjat samla in kontrolluppgifter skall ges tillfälle till att godkänna detta insamlande av uppgifter. Vi anser också att det ur rättsäkerhetssynpunkt är orimligt att en deklarant skall kunna fällas för brott enligt skattebrottslagen och påföras skattetillägg om han eller hon inte ändrar uppgifter på en förtryckt deklarationsblankett, vilka senare kan visa sig vara felaktiga, före återsändandet. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! Det handlar nu om att förenkla deklarationsförfarandet. Det enkla är ju vackert, och man bör därför anse att propositionen i den meningen är vacker. Det är den. Det är bra med förenklingar. Det är också roligt att kunna dela föredragande statsråds mening vid något tillfälle, även om det är en moderat skatteminister. Jag delar regeringens bedömning vad gäller underskriften. Föredragande statsråd säger att ett sådant system, dvs, att man är skyldig att skriva under, ökar den skattskyldiges förståelse för att han eller hon är ansvarig för de förtryckta uppgifterna. Det motverkar ett slentrianmässigt godtagande av dem, vilket skall öka rättsäkerheten. Jag delar helt och hållet dessa omdömen. Vi förde i går en debatt i vilken jag sade att man bör ta del av vad remissinstanserna säger. Jag konstaterar att remissinstanserna här är överens med statsrådet, och jag är överens med statsrådet och remissinstanserna. Vi står på fast grund i denna fråga. Detta gör att vi i Vänsterpartiet inte ställer oss bakom reservation 2 gällande moment 2, där Socialdemokraterna vill gå efter den danska modellen. Jag tror att det är mycket viktigt att man slår fast principen att deklaranten, den skattskyldige, har rätt till dess motsatsen är bevisad. Den skattskyldige skall aldrig behöva visa att skattemyndigheterna har fel. Det är en viktig rättsäkerhetsprincip. Den allmänna självdeklaration som deklaranten själv upprättar är naturligtvis egentligen den absolut bästa formen. Denna mellanform, där man förenklar genom förtryckta uppgifter, är så långt jag tror att man kan gå i en rimlig förenkling. Men att säga att myndigheten har rätt -- och myndigheten har upprättat en deklaration -- till dess att den skattskyldige så att säga går in aktivt, är inte ett rimligt förhållande. Den skattskyldige måste göra en aktiv insats på eget ansvar. Detta är viktigt att klargöra inför den debatt vi senare skall föra om rättsäkerheten och den s.k. generalklausulen om skatteflykt. Vi kommer att återkomma till den frågan. Vad gäller Vänsterpartiets meningsyttring rörande moment 4 ställer vi oss bakom denna, men vi avser inte att driva den till votering här i kammaren för att förenkla voteringsordningen. Men jag vill ändå ta några sekunder eller kanske minuter till att med några ord kommentera denna fråga. Det vi vinner på gungorna skall vi förlora på karusellen. Det är viktigt att säga några ord om anslagsnivåerna. De är viktiga för att vi skall kunna kontrollera skattebrott, överdriven skatteplanering och skatteundandragande. Det är viktigt att samhället får in de medel som är avsedda för detta. Det är också viktigt för den som vill minska skatteuttaget och skattetrycket. Det vill ju Moderaterna. Det är viktigt att se till att det finns goda resurser att få in rätt skatt på rätt sätt. Dålig kontroll betyder höjda skatter för andra. Fru talman! Låt mig säga några ord till kammarens ledamöter. När ni funderar kring dessa frågor och när ni får föredragningar i partigrupperna i januari om budgeten är det viktigt att se över skatteförvaltningens anslag. Både regeringspartierna och oppositionen kan påverka budgeten. Jag kan rekommendera alla ledamöter i kammaren att kontakta sina partiföreträdare i länsskattemyndighetens styrelse. Då får ni se hur tunna de linjerna är, som är avsatta till skattekontrollen. Om allmänheten visste hur tunna de linjerna är skulle skattemoralen i det här landet sjunka väsentligt. Det vore allvarligt. Vi skall också tänka på att tillräckliga resurser inte bara handlar om att dra in pengar till det allmänna. Det handlar också om att se till att de skattskyldiga som betalar för mycket får tillbaka vad de skall ha. Uppemot var tredje rättelse handlar om att den skattskyldige får tillbaka pengar. Därför borde vi egentligen driva den här frågan till votering i dag, men det är viktigare att ta voteringarna och den verkliga striden kring anslagsposterna när de kommer upp i vårens budgetbehandling. Därför ställer vi oss bara bakom vår meningsyttring och driver den inte till votering i dag. Men vi kommer att komma igen och aktualisera denna fråga.
Fru talman! Det är viktigt att komma ihåg, Lars Bäckström, att den modell som vi diskuterar i vår reservation, dvs. den danska modellen, inte på något sätt har remissbehandlats. Därför blir det litet felaktigt när man försöker måla ut vår reservation som oriktig på grund av att remissinstanserna säger nej till den. Det är Riksskatteverkets modell som har varit ute på remiss, och som herr Bäckström säkert känner till, föreligger det en viss skillnad däremellan. När det gäller det passiva handlandet kontra det aktiva handlandet, kan man ifrågasätta på vad grund en simpel namnunderskrift, vilket det faktiskt handlar om i det här fallet, skapar ett aktivt handlande. I något slags formell betraktelse gör det kanske det. Men i så fall vore det intressantare för kammaren och skatteutskottet att diskutera hur man kan gå vidare och vilka andra metoder man kan ta fram för att skapa ett aktivt handlande. Här skapar man i praktiken enbart ett administrativt merarbete. Vi tycker att det är ett dåligt utnyttjande av skattebetalarnas pengar. Därför har vi yrkat bifall till reservation 2.
Fru talman! Jag skall vara ärlig och erkänna att jag inte kan den danska modellen i detalj. Den principiella synen här är att det är viktigt att den skattskyldige har rätt tills motsatsen bevisats. Därför är egentligen den allmänna självdeklarationen att föredra. Det finns alltid en frivillighet att utnyttja den allmänna deklarationen. Det finns en gränsdragning och en balanspunkt att nå innan man går över gränsen och går för långt. Det tror jag sker när man reducerar den skattskyldige till att göra platt intet. Då har vi fått en för långtgående förenkling. Det var så långtgående förenklingar och en så stark förenkling för myndigheten, som gjorde att jag en gång blev oppositionell mot det starka samhälle som Socialdemokraterna byggde upp. Man tillgodosåg helt och hållet myndighetens intresse. Det gjorde att jag valde en, som jag tyckte, mer frihetlig vänsterståndpunkt. Jag tror att det är viktigt att skydda medborgaren även för den som känner solidaritet med vänsterutgångspunkter.
Fru talman! Vi vill granska detta och utreda vilka möjligheter som finns att gå vidare, utifrån de erfarenheter som detta nya förfarande medför. Det tycker jag är en rimlig ståndpunkt. Herr Bäckström säger att han inte har läst det danska förslaget. Jag skall villigt medge att jag inte heller har gjort det rakt av. Där ser man ändå att det finns skillnader, när det gäller juridiska konsekvenser av det. Det viktiga för den enskilda deklaranten är att man ser konsekvenserna av sitt handlande. Jag tror att det ofta är tvärtom och att man mer tydligt märker konsekvenserna av ett förfarande där man inte skickar in blanketten. Detta kan bli ett system som innebär ett totalt slentrianmässigt ifyllande av namn. Jag tror att det är viktigt att visa att såväl ett aktivt som ett passivt handlande faktiskt får reella konsekvenser. Det tror jag att vi lyckas med genom detta deklarationsförfarande.
Fru talman! Naturligtvis skall vi arbeta mot enkelheten. Men vi skall också betänka att dessa tunna anslag gör att man får sämre och sämre personalresurser. Det finns en annan faktor också, nämligen ADB-faktorn. Det finns en mänsklig faktor som kan göra fel, men det finns också en ADB-faktor som kan handla fel. Det kan vara en liten felprogramering, en etta och en nolla för mycket. Om den skattskyldige endast har att förlita sig på ADB-säkerheten, och om det är godkänt om den skattskyldige inte är aktiv nog och inte gör något alls, får vi ett farligt storebrorssamhälle där vi litar på datorerna. Ett sådant samhälle är farligt. Därför kan det diskuteras om vi kanske går för långt i förenklingar redan nu. Det skriver också skatteutskottet i betänkandet. Det får utvärderas och prövas, men det kanske redan är att gå för långt. Det är rimligt att ta dessa steg, men inte att ta hela steget och förlita sig på några få tjänstemän och några stora datamaskiner. Det blir inget bra samhälle.

Fru talman! Mitt anförande i anslutning till det här betänkandet skall bli mycket kort. Jag kan konstatera att med det här förslaget kommer ett mycket stort antal skattskyldiga att kunna använda den förenklade självdeklarationen. Antalet fördubblas sannolikt från cirka tre miljoner till cirka sex miljoner. Jag väljer att redan i mitt anförande ta upp några av de kommentarer som har nämnts. Först gäller det den viktiga principiella frågan om underskriften. Där vill jag tacka ledamoten Bäckström för den vältaliga hjälp han har givit mig i replikskiftet. Jag tycker nästan att den diskussion han hade med Martin Nilsson på samtliga punkter tydliggjorde fördelen med att ha med det aktiva handlande som en underskrift faktiskt innebär. Jag tror inte att jag behöver komplettera den argumentationen mer. Men låt mig säga att jag läste ett TT-meddelande där det faktiskt framgick att en del skattskyldiga skall kontrollera sin kvarskattsedel extra noga, eftersom det kan ha blivit fel när det gäller hur man har bokfört bl.a. kapitalinkomster. Det understryker precis det som Lars Bäckström framhöll, nämligen att man inte helt och hållet kan förlita sig på det som han kallade ADB-faktorn. Det är ett nytt ord som jag har lärt mig i dag. Martin Nilsson tog upp uppföljningen i sitt anförande. Det framgår klart av utskottets betänkande att man utgår ifrån att regeringen noga följer förberedelsearbetet med det nya systemet och är lyhörd för behov av förbättringar. Det är alldeles uppenbart att det är en regerings skyldighet. Det skall man inte behöva tala om för den i varje enskilt ärende. Det ligger ju i sakens natur. På samma sätt skall skatteutskottet kunna ta initiativ i det här avseendet. Peter Kling tog upp integritetsfaktor. Jag delar synpunkten att det är viktigt att väga in integriteten i detta. Det har också statsrådet gjort i propositionen. Men man får göra en avvägning. Jag delar den uppfattning som statsrådet ger uttryck för i propositionen. Även utskottet har gjort sig till talesman för den. Det är viktigt att komma ihåg, Peter Kling, att den som tycker att den förenklade självdeklarationen inte är ett bra system att använda sig av, har möjligheten att lämna in en allmän självdeklaration den 15 februari. Därmed kan de som eventuellt är missbelåtna klara ut sin situation utan att det skall behöva rendera några problem. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på motionen.
Fru talman! På en punkt kan man ge Carl Fredrik Graf rätt, att vi till viss del uttömde ärendet när det gäller underskrifter osv. Jag kan bara konstatera att vi i vårt förslag inte bortser från detta med tillförlitligheten till ADB. Fortfarande fordras ett aktivt deltagande, att man närmare granskar uppgifterna. Det förändras inte på något sätt. Jag kan notera att det som den borgerliga regeringen i Danmark kan genomföra, kan uppenbarligen inte den svenska regeringen genomföra. Då är det tydligen en oerhört stor integritetsfråga. När vi nu har Carl Fredrik Graf här som företrädare för majoritetssidan skulle jag gärna vilja ha något slags besked när det gäller ekonomin. Vi tog i utskottet upp att vi ville ha en skrivning om att resurserna till skatteförvaltningen skulle garanteras, så att de ökade kostnaderna inte skulle drabba den övriga verksamheten. Kommer det i budgetpropositionen att finnas avsatt ersättning för det merarbete som ni nu påför Riksskatteverket? Dessa resurser behövs för att exempelvis motarbeta ekonomisk brottslighet. Med anledning av de rapporter som har lagts fram och Moderaternas syn på ekonomisk brottslighet och bekämpning av densamma tycker vi, av naturliga anledningar, att vi har rätt att hysa tvivel om ifall vi kan lita på Moderaternas ord i detta sammanhang. Vi vill gärna ha ett besked: Kommer pengar att tillföras skattemyndigheterna för det merarbete som detta innebär?
Fru talman! Beträffande kostnaderna citerar jag utskottsbetänkandet. Det har tydligen inte Martin ''Enligt vad utskottet inhämtat är beräkningarna i propositionen vitsordade av RSV och ligger till grund för det budgetarbete som för närvarande pågår inom regeringskansliet.'' Det får utgöra svar på frågan angående kostnaderna. Det är den vanliga visan, att man från socialdemokratiskt håll alltid försöker måla upp en bild av att Moderaterna skulle befrämja ekonomisk brottslighet. Den debattnivån tänker jag inte sänka mig till. Den frågan kan vi lämna. Martin Nilsson tar upp den borgerliga regeringen i Danmark. Jag kan hänvisa till socialistiska regeringar i andra länder och därav dra slutsatser varför man inte har gjort på ett visst sätt i Sverige. Jag är av den uppfattningen att en aktiv underskrift på deklarationen innebär ett ställningstagande från deklarantens sida. Det är alldeles nödvändigt för att garantera rättssäkerheten. Det kostar naturligtvis något mer, men det måste det få göra. Debatten har tidigare förts av Lars Bäckström, som på ett lysande sätt försvarade regeringens linje i denna fråga. Jag tror inte att jag behöver komplettera det ytterligare.
Fru talman! Jag vill bara notera att det i normala fall brukar finnas en viss skillnad mellan uttrycken ''befrämja'' och ''underlåta att bekämpa''. Det senare är det uttryck jag använde när det gällde synen på ekonomisk brottslighet. Det kan diskuteras vidare. Jag konstaterar att utskottets skrivning inte är direkt tydlig. Att regeringen vet att detta medför ökade kostnader är inte någon garanti för att de ökade kostnaderna täcks. Jag tycker att det skulle vara välgörande om vi kunde få ett tydligare besked från utskottsmajoritetens sida än vad som har skrivits i utskottsbetänkandet.
Fru talman! Budgetpropositionen presenteras för riksdagen den 11 januari. Då får Martin Nilsson besked på kronan när om vilka anslag det blir i detta avseende. Utskottsmajoriteten har uttryckt en inriktning. Jag vet inte om Martin Nilsson var i kammaren för ett par veckor sedan när statsrådet Bo Lundgren och justitieminister Gun Hellsvik redogjorde för de åtgärdsprogram som regeringen föreslår bl.a. mot ekonomisk brottslighet. I det avseendet kan jag hänvisa till snabbprotokollet från den aktuella regeringsinformationen.
Fru talman! Carl Fredrik Graf sade förut att det finns möjlighet att lämna in en allmän självdeklaration i stället för den färdigtryckta deklarationsblanketten. Det vet vi. Vad vi vänder oss emot är att myndigheterna skall samla in uppgifter om svenska folket utan att de har godkänt det. Om jag godkänner att myndigheterna får samla in uppgifter för deklarationen om mina inkomster osv., då är det okej, men enbart när jag har godkänt det. Uppgifterna kan visa sig vara felaktiga, som Lars Bäckström påpekade i debatten tidigare. Om man då skriver på deklarationen på heder och samvete, kan man bli dömd enligt skattebrottslagen. Det tycker vi är fel.
Fru talman! Jag är litet förvånad över Peter Klings resonemang. Det innebär att man skulle säga till sin arbetsgivare t.ex. att denne inte skall lämna några kontrolluppgifter om ens inkomster, för det sköter man själv. Det måste vara kontentan. Peter Kling och alla andra inser att det sannolikt kommer att innebära slutet både för den förenklade och den allmänna självdeklarationen. Någon annan slutsats kan jag inte dra av det Peter Kling säger. Det tror jag inte är en framkomlig väg för att förstärka systemet med förenklad självdeklaration.

Fru talman! Till detta betänkande har vi socialdemokrater fogat två reservationer. Vi stöder till övervägande del propositionens förslag. Vi anser dock att utskottsmajoriteten ser lättvindigt på försäljningsskatten för tunga fordon. Den kompensation som beslutas och utgår fr.o.m. den 1 januari 1993 innebär en sänkning av kilometerskatten med 10 %. Dessutom genomförs ytterligare en sänkning från den 1 januari 1993 för att kompensera den tunga trafiken för den koldioxidskatt som beslutades under våren 1992. Den sänkningen av kilometerskatten har kostnadberäknats till 510 miljoner kronor. Vi tycker att den stora bristen i utskottsmajoritetens förslag om uppskov med försäljningsskatten för tunga fordon är, att man inte med en enda rad klargör hur inkomstminskningen skall kompenseras. Det är anmärkningsvärt och ekonomiskt lättsinnigt. Vi tolkar också detta som att man är på väg att ge upp viktiga miljömål. Vi noterar också att Centern med sin s.k. miljöprofil aktivt medverkat till detta. För bara ett och ett halvt år sedan var det andra toner i skällan. Man kan göra mycket för att hålla sig väl med den moderatledda regeringen. Fru talman! Jag yrkar bifall till båda de socialdemokratiska reservationerna i föreliggande betänkande.

Fru talman! I detta betänkande behandlas dieselskatten. I betänkandet står att regeringen skall återkomma med skatten. Vi har i vår reservation föreslagit att skatten skall utgå med Inom en snar framtid kommer de flesta åkare att använda oljor i miljöklasserna 1 och 2. Då tappar vi en intäkt till statskassan på 300--500 miljoner kronor. Det kanske vi får betala för att få en bättre miljö. Å andra sidan uppnår vi att svensk åkerinäring fortfarande kan överleva, eftersom kostnadsläget blir lägre än eller likvärdigt det i övriga Europa. Utländska åkare kommer hit och handlar diesel till samma priser som vi. De behöver inte köra in i landet med full tank, utan de kan förhoppningsvis tanka en mer miljövänlig diesel än de har själva. Regeringen skall komma tillbaka i den här frågan, men vi anser att när man kan fatta beslut i riksdagen i dag, skall man göra det. Jag förmodar att skattesatsen så småningom kommer att hamna omkring 1,05--1,10, och vi tycker att då kan man fatta beslut i dag. Beträffande försäljningsskatten, som är fullständigt idiotisk, vill jag säga följande. Av totalt 70 000 fordon över 3,5 ton säljs årligen ungefär 2 600 i Sverige. De övriga säljs utomlands på export. Enligt bilindustrin vill tillverkarna vara lojala mot Sverige och bedriva sin produktion här. Tillverkningen kunde flyttas utomlands redan i dag, om företagen så ville. Tillverkarna räknar med att när den föreslagna skatten träder i kraft kommer det att säljas bara 200--300 tunga fordon i Sverige. De säger själva att det påverkar inte deras arbetsstyrka så mycket -- det handlar kanske om 200--300 jobb. Däremot påverkas försäljningsorganisationen i Sverige och påbyggnadsindustrin i Sverige. Där kommer den minskade försäljningen att slå mycket hårt. Man räknar, lågt, med 2 000 arbetstillfällen. För oss i AB Sverige betyder 2 000 arbetstillfällen 400 miljoner kronor. Mot det skall ställas de intäkter vi kan få på denna skatt. Jag skall vara generös och räkna högt, och jag räknar inte på 200-- 300 fordon utan på 2 600 à 65 000 kr. Jag delar inte upp det på 20 000 för fordon under sju ton. Alltså 2 600 gånger 65 000 -- det gör 169 miljoner. Staten förlorar 200 miljoner på affären! Sedan tror jag personligen, efter de samtal som jag har haft med slumpvis utvalda åkerier, att åkeriföretagen inte kommer att satsa på nya bilar. De behåller sina gamla. Vad är då meningen med den här skatten? Jo, det är att få bättre miljö. Nu visar det sig att de flesta behåller sina gamla långtradare och sina gamla pickuper, därför att de inte vill betala den här skatten, som är fullständigt idiotisk. Vi kommer att få en sämre miljö, eftersom de äldre bilarna släpper ut mer avgaser, helt klart! Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 5.

Fru talman! Det här betänkandet handlar om kilometerskatt och skatt på dieselolja. Det är klassiska svenska skattefrågor. I en annan mening handlar det om Sveriges förhållande till den För några år sedan diskuterades att vi måste närma de svenska skatterna till EG:s, och man talade om ett skattebortfall på 70-80 miljarder. I de siffrorna ingick bl.a. slopande av kilometerskatten. Sedan går det en liten tid. Jag tillhör dem som redan sommaren 1991 sade att vi inte tror på de där siffrorna. Jag tror att man inte behöver anpassa sig som en dörrmatta eller lydigt som en hund. Ibland inser t.o.m. regeringen det. Regeringen hävdar bestämt att kilometerskatten måste avskaffas. Det kan nu i och för sig diskuteras. Vid förhandlingarna av EES-avtalet kunde man, tror jag, ha drivit linjen att behålla kilometerskatten en tid. Men vi har inte valt att ta strid på den frågan, eftersom regeringen har besinnat sig och inte bara tagit bort en skatt utan ersatt en skatt med en annan. Om man får ungefär samma intäkt, kan vi tänka oss den lösningen. Jag vill säga att vår principiella syn från Vänsterpartiet på transportsidan, vad gäller både person och godsbefordran, är att vi vill ha höga skatter på fordonets drift, alltså på drivmedel, men kan tänka oss att sänka dem på själva fordonet, för det stimulerar ju till att få fram nya och miljövänliga fordon. Jag kan inte underlåta att göra en liten kommentar, fru talman, efter att ha hört nydemokraten som föregick mig här. I går ville han ha hög fordonsskatt och i dag låg fordonsskatt. Det varierar i och för sig med fordonsslag, men det varierar. För min del har jag samma inställning i dag som jag hade i går: hög drivmedelsskatt och låg skatt på själva fordonet. Det gör att vi från Vänsterpartiets sida har delat utskottsmajoritetens uppfattning vad gäller den särskilda fordonsskatten på vissa lastfordon. Där tycker vi att utskottsmajoriteten har kommit fram till rimliga avvägningar. I klartext: När det helt enkelt inte finns miljövänliga fordon att tillgå, är det inte meningsfyllt att lägga på en skatt som skall stimulera till användning av något som inte finns. De flesta inser att det är ett rimligt förhållningssätt. Det har diskuterats i utskottet hur drivmedelsskatten skall utformas. Vi har då menat att man kunde ha övervägt ytterligare differentiering, så att man lagt på än hårdare skatt i miljöklass 3. Det kan möjliggöra justeringar, framför allt nedåt på miljöklass 1 och 2. Vissa intressenter utanför det här huset, bl.a. Svenska Shell, har skrivit och sagt att det kan leda till att miljöklass 3 försvinner, för ingen vill använda den sortens drivmedel. Det är helt riktigt. Det skulle i så fall också vara avsikten med åtgärden. Så det är inte en icke avsedd effekt utan en avsedd effekt som skulle leda till bättre miljö. Har man nått den effekten, kan man sedan justera ettan och tvåan ytterligare. Därför har vi gjort den meningsyttringen beträffande moment 1 att vi vill att riksdagen skall göra ett klart tillkännagivande på denna punkt. Utskottets majoritet är litet mera vag på den punkten. I en mening kan det tyckas som om vi är överens, men det är en tämligen svårtolkad skrivning från utskottsmajoritetens sida. Vänsterpartiets hemställan i moment 1 är tydligare. Fru talman! Jag yrkar bifall till meningsyttringen från vänsterpartiet under moment 1. Sedan har vänsterpartiet en hel rad hemställanden under olika moment i betänkandet. Vi ställer oss naturligtvis bakom samtliga dessa hemställanspunkter men yrkar inte bifall till dem, med ett undantag, och det gäller moment 3. Där vill vi ta upp det märkliga förhållandet att när Sverige nu går ifrån kilometerskatten, överväger de Europeiska Gemenskaperna att försöka skapa ett system av en typ som liknar kilometerskatten. Detta har också noterats av utskottsmajoriteten, som skriver att det inte är nödvändigt att auktualisera den frågan, för inom EG överväger man system med biltullar, på motorväg t.ex., ett slags territoriell beskattning. Men man överväger också andra system, elektronisk kontroll av fordonen som gör att man får ett system som är snarlikt kilometerskatten. Vi menar att här finns det skäl för riksdagen att göra ett tillkännagivande till regeringen, så att regeringen inte bara avvaktar och följer vad som händer inom EG. Man kan också vara en aktiv kraft redan nu och diskutera med EG. EG är visserligen en sluten organisation, mest intresserad av sig själv, men den är inte helt stängd för kontakter med omvärlden. EES-avtalet, som riksdagens majoritet är så helt för, möjliggör att man diskuterar olika skattefrågor på ett förberedande stadium. Det vore skäl i att riksdagen gjorde ett tillkännagivande, så att Sverige inom EFTA och gentemot EG drev linjen att få fram ett skattesystem för vägtrafik som bygger på territorialitetsprincipen. Därför yrkar jag bifall till Vänsterpartiets meningsyttring under moment 3. I övrigt vill jag endast säga att vi ställer oss bakom meningsyttringen vad beträffar övriga moment.

Fru talman! Det finns en bred majoritet i riksdagen bakom förslaget om att ersätta kilometerskatten med en särskild dieselskatt. Trots detta har socialdemokraterna avgivit en reservation, som jag tror är den mest onödiga jag sett. När majoriteten skriver att det finns ''starka skäl att anpassa den svenska skattenivån'', skriver socialdemokraterna att det finns ''starka skäl att noga följa utvecklingen av skattenivån''. Nästa krystade avvikelse har blivit sakligt fel: ''För att stimulera till användning av miljövänligare dieselprodukter kan det i framtiden bli nödvändigt att beskattningen av dieselolja relateras till miljöklasserna 1, 2 och 3.'' Vad menas här med ''i framtiden'', Bo Forslund? Redan i dag är skatten på dieselolja relaterad till miljöklasserna. Skillnaden mellan klass 1 och 3 är 53,5 öre per liter. Frågan är om vi behöver gå vidare. Sannolikt behövs inte detta. Redan i dag är det god ekonomi för oljebolagen att satsa på miljöklasserna 1 och 2. Själva uppmaningen till regeringen är helt lika i utskottstexten och i reservationen. Inte kan det vara särskilt meriterande, Bo Forslund, att stå för en onödig och delvis felaktig reservation. Peter Kling och tydligen också i viss mån Lars Bäckström har aningslöst anammat Åkeriförbundets locktoner. De har skickligt presenterat sina förslag , men jag tror inte att de ens själva har räknat med att någon skulle gå på dem oreserverat. Deras förslag ger ingen nämnvärd positiv miljöeffekt, utan kanske t.o.m. tvärtom, men kommer inom ett par år att åderlåta statskassan på miljardbelopp. Om det av konkurrensskäl är motiverat att sänka skatten, bör det göras av det skälet och inte av falska miljöskäl. Det är också det alternativ som utskottsmajoriteten har valt. Miljöklassningen av tunga fordon är en riktig och viktig åtgärd. Det är viktigt att miljövänliga fordon premieras. Det är dock rimligt att införandetiden anpassas till vad som är möjligt att åstadkomma. Det tycks ligga utom allt tvivel att bilindustrin inte klarar att få fram några tunga fordon i miljöklasserna 1 och 2 av årsmodell 1993. Att då införa en skatt på klass 3-fordon med 65 000 kr ger inga positiva miljöeffekter. Det minskar bara försäljningen och ökar arbetslösheten, vilket medför både ökade kostnader och minskade skatteintäkter. Detta är tillräckligt motiv för att inte ta ut försäljningsskatt på 1993 års och tidigare års årsmodeller av tunga fordon. När det blir bättre konjunkturer, Peter Kling, kommer självfallet också nyförsäljningen att öka. Det är närmast en konjunkturfråga att man i dag på grund av den lägre sysselsättningsgraden i större utsträckning behåller sina bilar. Därmed kommer vi under den närmaste tiden att få en låg försäljning. Däremot är det helt uppenbart att när efterfrågan ökar och bilindustrin har nått dithän att den vågar garantera bilar i miljöklass 1 och 2, kommer dessa att dominera marknaden. Då behöver inte bilköparna betala extraskatt för miljöklass 1, och de får behålla den tidigare reduceringen av kilometerskatten. Det blir alltså billigare än vad det har varit för bilägarna att köpa den miljövänliga bilen än det i dagsläget är att köpa den mindre miljövänliga. Det blir alltså både en ekonomisk fördel och framför allt en stor miljöfördel när bilindustrin -- och jag är säker på att den kan klara detta till 1994 -- kan leverera de miljövänligare bilarna. Självfallet kommer detta så småningom också att bli en exportframgång för den svenska bilindustrin, som är dominerande när det gäller tunga bilar. Man får alltså många positiva effekter. Skattebortfallet genom ett års förskjutning beräknas till ca 80 milj. De tunga fordonen är i allmänhet svensktillverkade, och det behövs en förhållandevis liten försäljningsökning för att motsvarande skatteintäkter skall uppstå. Den andra tidigare beslutade sänkningen av kilometerskatten med 510 miljoner kompenseras helt av höjd koldioxidskatt. Detta förhållande har beaktats vid beräkningen av finansieringen av den skattesänkning för industrin som sker den 1 januari 1993. Det finns alltså inga oklarheter i utskottets överväganden och beräkningar när det gäller finansieringen av föreslagna åtgärder. Ny demokrati vill höja fordonsskatten i stället för bensinskatten. Förslaget har två mycket allvarliga brister. Dels ger förslaget bara bråkdelen av bensinskattehöjningens intäkter, dels ger det inga miljöfördelar. Som en kort kommentar till vänsterns meningsyttring vill jag säga att biobaserade drivmedel gynnas av både bensinskattehöjningen och den särskilda dieselskatten.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

Fru talman! Ivar Franzén inledde med att påstå att våra reservationer är helt onödiga. Självfallet kan jag inte hålla med om det. I reservation 1 har vi velat markera att det vore oklokt att i dag binda upp sig så starkt inte minst för framtida skattesänkningar som majoritetens förslag kan innebära. Vi tycker att det är fel. Vi tycker dessutom att man inte behöver känna någon panikartad brådska med anpassningen inför ett eventuellt inträde i EG. Vi tycker att ni på majoritetssidan är njugga när ni inte har kunnat acceptera vår motivskrivning i detta fall. Ivar Franzén säger vidare att bortfallet av försäljningsskatt beräknas till 80 miljoner kronor. Vi har andra uppgifter, och vi står givetvis för dem. Vad vi tycker är anmärkningsvärt är att ni kommer med den ena pålagan efter den andra. Vi anser att det inte finns utrymme för detta med tanke på överenskommelserna om de två krispaketen, som innebar att man skulle vara överens om införande av eventuella nya pålagor. Detta är ett rakt besked från vår sida. Vi tycker att det är besynnerligt att ni inte står för denna överenskommelse. Jag förvånar mig vidare över att utskottsmajoriteten inte för att täcka skattebortfallet föreslagit en höjning av kilometerskatten i motsvarande mån. Vi har efterlyst detta men, som sagt, inte fått någon respons för det. Man skulle på detta sätt kunna kompensera för skattebortfallet, oavsett om det uppgår till 100, 120 eller 150 miljoner kronor.
Herr talman! Jag hade inte väntat mig någon omedelbar bekännelse från Bo Forslund, och det fick jag ju inte heller. Nog är det väl ändå en mycket onödig reservation. Majoriteten i utskottet talar ett mer rakt språk. Det tycker jag är en fördel. Vi i utskottet talar om att det finns starka skäl för att anpassa skatten. Det är ett av de mål som jag faktiskt tror att vi har gemensamt. Självfallet måste detta vägas mot andra viktiga mål. Vi skickar därför tillbaka förslaget till regeringen, utan några som helst direkta pekpinnar. Det är regeringen som gör avvägningen och som kommer tillbaka till riksdagen. Ordvalet är precis detsamma både i reservationen och i utskottstexten. Jag tycker om det raka språket. Det är mycket lättare att då få en rak handlingslinje. Jag är inte riktigt klar över vilka pålagor som Bo Forslund talar om. I mitt huvudanförande har jag redovisat att vi tror att skattebortfallet som blir genom en förskjutning av försäljningsskatten kommer att täckas av en liten del av försäljningen. En rad orsaker bidrar till att vi får in både inkomstskatt och sociala avgifter, eftersom det handlar om svensktillverkade bilar och arbetstagare som tjänar pengar. Vi tror att det balanserar ganska väl, och därför tror vi inte på någon egentlig påverkan i den delen. När det gäller de 510 miljonerna har vi klart redovisat att dessa pengar kan man få in genom höjd koldioxidskatt. Balansen är total även här. Detta är en korrekt och bra redovisning. Jag hade förväntat mig att Bo Forslund skulle vara mycket belåten.
Herr talman! Jag skall försöka förtydliga mig när det gäller pålagor. Vad jag beskyller er för är att springa ifrån överenskommelsen i form av ytterligare pålagor som ekonomiskt rent budgetmässigt utfaller sämre. Med andra ord sagt: ytterligare skattesänkningar. Ni säger mycket riktigt att ni vill sänka skattenivån, och vi säger att vi vill följa utvecklingen av skattenivån.
Herr talman! Bör jag alltså tolka Bo Forslund så att han inte tror på att försäljningsökningen kompenserar bortfallet av försäljningsskatten. Om vi tar itu med den biten av vår matematik ser vi att det liksom är poängen. I nuvarande kärva läge kan även 65 000 i skatt på i och för sig mycket dyra fordon vara det som mycket väl avgör om man köper eller ej. Med tanke på den direkta och den indirekta skatteeffekten är det inte så många fordon som behövs för att med marginal täcka de 80 miljonerna i skattebortfall -- kanske också de 120 miljonerna. Vi tycker att vi därmed har uppträtt hederligt.

Herr talman! Ivar Franzén sade att bilindustrin kan få fram en bil i miljöklass 2 till 1994, vilket är fullständigt absurt att tro. Amerikanarna ligger ganska långt framme när det gäller avgasrening. I vissa stater är bestämmelserna ganska stränga. I Amerika räknar man med att få fram en bil med krav motsvarande de svenska normerna i miljöklass 2 om tre till fem år. Jag har talat med folk inom biltillverkningsindustrin, och de sade att Sverige inte precis ligger före Amerika, snarare snäppet efter. Det är alltså inte realistiskt att tro att vi skall få fram en bil i miljöklass 2 till 1994. Därför skulle skattebortfallet vid ett införande av en sådan här skatt bli minst 400--500 miljoner kronor. Dessa pengar kommer inte in med den här skatten. Försäljningsorganisationer och påbyggnadsindustri här i Sverige får i stället mer eller mindre läggas ned. I stället för att man som i dag säljer 2 600 bilar, kommer man att sälja mellan 200 till 300 bilar. Så spekulerar man när det gäller hur mycket som kommer att säljas 1994. Av de indikationer som jag har fått från åkeriföretag framgår att just inga bilar kommer att köpas 1994. De behåller i stället sin gamla skorvar och kör omkring med fordon som släpper ut avgaser som är miljöfarligare än avgaserna på 1994 års modeller -- förhoppningsvis. Ivar Franzén nämnde den fordonsskatt som vi tagit upp i en reservation. Skatten avser bensindrivna personbilar. Ny demokrati har föreslagit ett tillfälligt belopp på 400 kr per bil och år -- när konjunkturen vänder vill vi ta bort skatten -- för att få en finansiering i likhet med regeringens. Ni vill få in 5,2 miljarder kronor genom höjd bensinskatten. Vi tror emellertid att nettot ligger på ungefär 1,5 miljarder kronor. De föreslagna 400 kr per bil och år täcker det beloppet. Jag riktar mig till Ivar Franzén som inte var här vid gårdagens debatt. Bilåkandet kommer att minska en aning i omfattning. Vi tappar då skatteintäkter. Ivar Franzén kan säkert räkna ut själv hur svårt det blir för en familj som har en åtta till tio mil till jobbet -- 16--20 mil fram och tillbaka -- att klara av en sådan här kostnadsökning. Givetvis får de litet extra bidrag i form av hyresbidrag, socialbidrag, osv. Det kostar pengar för staten. Vi har också ett reseavdrag som höjs från 12 till 13 kr. Det avdraget kostar 500 miljoner kronor för staten. Räkna ifrån allt detta från de 5,2 miljonerna, så kommer vi nog ner till det belopp som jag säger. Vi får säkerligen en ökning av utlandsresor. Den här tänkta familjen åker ju inte runt i Sverige med bilen.

Herr talman! Jag är litet förvånad över att Peter Kling har så låga tankar om svensk bilindustri. När det gäller tunga fordon ligger den absolut i frontlinjen globalt sett. De finns de som t.o.m. har bedömt det som möjligt att klara den här tillverkningen 1993 om man sluppit ge femårsgarantin på bilarna. Det handlar om en kombination av bränslekvaliteter, möjligheter till katalytisk avgasrening, osv. Jag tror detta kommer att innebär en mycket viktig expansionsmöjlighet för svensk bilindustri av tunga fordon när man 1994 kommer fram med de verkliga ''miljöbilarna''. Bilarna kommer att uppskattas på en betydligt större marknad än den svenska. Vi skall inte frånta svensk bilindustri vare sig dess stora kompetens eller dess framtidsmöjligheter i det här sammanhanget. Jag är litet förvånad över att man har en försäljningsfunktion som är organiserad så att man räknar med att sälja en bil per anställd. Det var 2 000 arbetstillfällen som skulle försvinna, och det blev 2 000 bilar färre. Är det så, då finns det behov av en betydande rationalisering på det området. Jag är den sista att förneka att den höjda bensinskatten innebär en mycket obehaglig ekonomisk belastning för många enskilda. Det är vi medvetna om. Peter Kling kan vara alldeles övertygad om att vi har vänt ut och in på problemet många gånger innan vi accepterade den mycket kraftiga höjningen. Vi har en målsättning att i första hand försöka effektivisera bilåkandet. Vi har aktivt medverkat till att höja reseavdragen för att något mildra effekterna för dem som har långa arbetsresor. Lägger man samman detta tror jag att resultatet blir ett mer effektivt bilåkande och en bättre miljö. Självfallet kommer belastningen att i några fall betyda bidrag för några, men i förhållande till de totala intäkterna kommer beloppen att vara små. Allt detta sammanvägt, har vi accepterat förändringen och tycker att den, utöver den belastning som den innebär, har många positiva inslag.
Herr talman! Jag sade att det var uppåt 2 000 arbeten, och då hänvisade Ivar Franzén till att det säljs 2 600 tunga fordon i Sverige i dag. Det blir drygt en bil per person det är helt riktigt.

Vad beträffar bensinskatten hann jag inte tala färdigt i min förra replik. Jag var inne på att utlandsresorna ökar. Det är tvivelaktigt om några familjer har råd att åka på semester nästa år, men om en familj som bor i Mellansverige vill åka till Stockholm, Göteborg eller Malmö, och kanske till Köpenhamn för att köpa god mat m.m., och sedan åka hem igen blir det en sträcka på 200 mil. Kostnaden för resan blir då 200 gånger 8 kr., som bensinen kostar. Den familjen lägger hellre dessa 1 600 kr. som en delbetalning för en utlandsresa och skattar för det. Det är självklart. Så tänker människorna i Sverige. Antalet turister som kommer till Sverige minskar. En familj från Danmark tar inte bilen och turistar i Sverige om det skiljer ett par kronor i bensinpris. Där tappar vi också skatteintäkter. Trafiksäkerheten kommer att försämras -- det har ingen tänkt på. Vad kostar det indirekt? Det går inte att räkna ut det. Folk har inte råd att köpa Volvo och Saab på den inhemska marknaden, därför att det är litet större bilar, utan de köper små skruttbilar, som drar litet bensin och som är betydligt mycket mer trafikfarliga. Det är sådant som man inte kan räkna på, men man kan spekulera. Antalet köp av svenska bilar minskar. Det är i och för sig bra; Ivar Franzén talade ju om rationaliseringar och att så många människor som möjligt skulle slås ut. I så fall uppnås det målet inom den hårt utsatta bilindustrin. Konsumentprisindex ökar. Det vet Ivar Franzén också. Det höjer så småningom bidrag och pensioner. Vi är alltså från Ny demokratis sida helt klara över att bensinskattehöjningen inte kommer att ge de 5,2 miljarder som man räknar med att få in. Vi säger: Höj fordonsskatten med 400 kr.! Det ger 1,5 miljarder. Där någonstans är nettoeffekten.
Herr talman! Om vi skall börja med att försöka reda ut det här med försäljningsorganisationen, som Peter Kling helt avgränsar debatten till. Vi var överens om att det trots allt kommer att säljas några tunga fordon. Matematiken visade att det var en bil per person, och det var väl ganska exakt. Jag tror inte ett ögonblick på Peter Klings skräckscenario. Jag var inte med på bilindustrins uppvaktning, men enligt de uppgifter jag har fått var det de själva som sade att de klarar 1994. Jag har haft andra kontakter, både med koncernledningen på Volvo och i någon mån med Saab, och de har givit i princip samma besked. Jag litar något mer på dem än på Peter Kling och de utsagor som han sprider här i kammaren. Sedan gällde det konkurrenskraften. Även om deprecieringen av den svenska kronan har blivit kraftigare än vad jag trodde -- jag hoppas att det skall bli en viss återgång -- verkar den så att utlandsresan icke kommer att vara något ekonomiskt alternativ. För danskarna kommer svensk bensin fortfarande att ha ungefär samma prisläge, med samma kraftiga skillnad. Där har nog Peter Kling gjort en viss felkalkyl. När det gäller reseavdragen finns det en intäktssida, som i och för sig innebär problem, men den fallande kronan medför att bensinkostnaderna ökar. Det innebär ökade momsintäkter, som i viss mån uppväger det hela. Jag tror att vi kan hålla på länge med matematiken och att räkna ut vad det blir i absolut netto -- vi kan ändå inte reda ut det. Jag vill deklarera att bilen är vårt viktigaste färdmedel. Jag är mycket medveten om detta. Vi har ett omistligt behov av bilen för att kunna fungera i ett decentraliserat samhälle. Jag har mycken respekt för och medvetenhet om det. Samtidigt är miljösituationen mycket allvarlig, och det är de långsiktiga och värdefulla målen som ligger i detta. Om vi tar dem på allvar och menar någonting med dem, är den här bensinskattehöjningen fullt försvarbar.

Herr talman! Ivar Franzén tyckte sig notera att Åkeriförbundet. Så är inte fallet, i varje fall när det gäller Vänsterpartiet. Hur det är med Ny demokrati skall jag låta vara osagt. Vi i Vänsterpartiet är överens med utskottets majoritet vad gäller försäljningsskatten -- där finns inga skilda åsikter. Vi tror att det är en rimlig avvägning som utskottets majoritet har gjort, och vi står bakom den. Vi har en meningsyttring i fråga om mom. 1. Vi konstaterar att skillnaden mellan miljöklass 2 och 3 i dag är 25 öre och att skillnaden kommer att vara ungefär densamma även med förslaget i proposition 124. Vi menar att skillnaden borde vara större, men vi säger också i vår meningsyttring: ''Det statsfinansiella läget tillåter inte ofinansierade intäktsminskningar.'' Om något sänks, måste något annat höjas i motsvarande grad på ett annat område. Vi har inte velat låsa oss för skattesatser -- vi har helt enkelt inte under beredningens gång haft tid nog att göra de erforderliga beräkningarna för att komma fram till en lämplig avvägning. Det bör ändå vara skäl att ha ett större spann mellan såväl klass 1 och 2 som klass 2 och 3 än vad som föreslås i proposition 124. Sedan har herr Lodin i Industriförbundet redovisat idéer som skulle öka spannet, men det skulle inte vara statsfinansiellt neutralt. Vi kan inte öka spannet och tappa skatteintäkter -- absolut inte. Jag tror att jag därmed har gjort klart att vi inte har fallit för Åkeriförbundets propåer. Jag vill bara säga till Ivar Franzén att det är synd att utskottets majoritet inte har kunnat gå på vår linje, som är att ge regeringen till känna att svenska regeringen i internationella fora bör driva på för att få fram ett skattesystem som bygger på en territorialitetsprincip. Utskottet säger att man arbetar med den frågan inom EG. Ja, det är sant, men det gör inte att svenska staten skall förhålla sig passivt. Sverige bör tvärtom vara aktivt inom EFTA och gentemot EG för att driva fram sådana här system, t.ex. med elektronisk övervakning av bilismen eller andra metoder. Det behövs en beskattning som tar hänsyn till miljöeffekter.
Herr talman! Låt mig konstatera att Lars Bäckström inte har fallit för Åkeriförbundets locktoner. Men han har fallit för att inte läsa propositionen. Det är nämligen så att energiskatten i miljöklass 1 sänks till 5 kr. och i klass 3 till 540 kr. Om vi räknar i liter är skillnaden, som jag sade tidigare, 53,5 öre mellan miljöklass 1 och 3. Det sker inom energibeskattningens ram, men det är också skatt på dieselolja. Därmed har Lars Bäckström kommit i den lyckliga situationen att hans krav är tillgodosett, innan något nytt beslut ens har fattats. Det var tillgodosett redan innan han skrev meningsyttringen. Att han inte har upptäckt det förrän nu får han försöka leva med.
Herr talman! Jo, jag har läst propositionen. Det är helt riktigt att det är skillnad mellan miljöklass 1 och 3. Vad jag talade om var skillnaden mellan miljöklass 2 och 3. Det finns ju 3 klasser. Om jag minns rätt är skillnaden nu mellan klass 2 densamma. Skillnaden borde vidgas. Det är det som vår meningsyttring går ut på. Det krävs mer erforderliga beräkningar, inom departementens ram, för att man skall få fram den exakta avvägningen. Att öka skatteuttaget i klass 3 kan skapa utrymme för att sänka det ytterligare i klass 2. Det leder till att drivmedel i klass 3 slås ut som alternativ, vilket också skulle vara avsikten med skatteåtgärden.
Herr talman! Jag har tydligen hört fel. Jag har frågat min, jag höll på att säga, bisittare om det var klass 1 och 3 som Lars Bäckström talade om. Det må vara att det rör sig om ca 25 öre. Däremot finns det en annan faktor. Med de investeringar som nu är gjorda bedömer oljeindustrin att det är ekonomiskt mycket intressant att gå över till klass 1. Det är ju det som är målsättningen. Om intervallet mellan klass 3 och 1 redan nu räcker är ju det den viktiga signalen. Det skiljer inte så mycket i miljöhänseende mellan klass 1 och 2. Jag tror, men jag är inte helt säker, att skillnaden är att det är lättare att applicera avgasrening i miljöklass 1. Det är ganska viktigt för att minimera NOxutsläppen ifrån just dieseldrivna tunga fordon.
Herr talman! Naturligtvis är målet att man skall gå över till klass 1, men mycket är vunnet om vi slår ut så stora delar av klass 3 som möjligt. Det är förstahandsmålet. Det bästa får ju inte bli det godas fiende. Det är en känd princip. Vi kommer ju att förlora voteringen i dag, det inser jag. Men vi för debatten för att få ärliga miljökämpar, som jag tror att Ivar Franzén är, att arbeta vidare för att vidga spannet och utsätta klass 3 för en hårdare beskattning, så att vi får en kraftfull övergång till klass 2 och sedan naturligtvis en övergång från klass 2 till 1. Vi har nog samma viljeinriktning, men det gäller att ge ännu tydligare signaler till marknaden. Jag undrar om Ivar Franzén har tid att kommentera varför man inte ställer sig bakom att agera i internationella fora, inom EFTA och gentemot EG, för att få fram en territorialitetsprincip för beskattning av vägarna, som följer hur de utnyttjas, var bilarna kör, var miljön belastas, var vägarna utsätts för slitage och var olyckor sker. Ett sådant system diskuteras inom EG, men vi kan väl driva på. Vi behöver inte vara tysta och bara vänta.
Herr talman! Jag sade redan i mitt huvudanförande, att med de kunskaper som vi nu har, finns det inte motiv för att ytterligare öka skillnaderna mellan klass 1,2 och 3. Det må vara ett ganska fullgott svar till Lars Bäckström vad gäller beskattningen i klass 2. Det kommer mycket tydliga signaler från oljebolagen att de har en acceptabel ekonomi. Vi får inte gå så långt att det innebär bättre ekonomi att välja klass 2 i stället för klass 1. Då får vi denna misstyrning. Då når vi inte ända fram. Det gör vi inte alltid, men i det här fallet har vi goda chanser att göra det. Elektronisk övervakning känns på något sätt ofritt. Låt detta bara bli en spontan reaktion. Jag har ingen bestämd åsikt i vad mån den svenska regeringen borde lägga sig i selen för att verka för den här typen av avgifter, som kan vara geografiskt avgränsade.

Herr talman! I detta betänkande behandlar skatteutskottet proposition 127, som rör vissa frågor om beskattning av tjänst. Jag vill kalla propositionen en diverseproposition. Men, herr talman, i den här propositionen döljer sig många förändringar av ganska stor politisk betydelse. Skattereformen har varit i kraft i drygt två år. Det är en alltför kort tid för att man skall kunna dra några säkra slutsatser om reformens olika effekter. Utvärderingsgruppen KUSK tillsattes av den socialdemokratiska regeringen och fick i uppgift att göra en samlad kartläggning av skattereformens effekter. Jag tycker att regeringen demonstrerar en brist på respekt för gruppens arbete. Inte minst moderaterna brukar tala om fasta spelregler i politiken. Herr talman! Så till sakfrågorna. Låt mig börja med det som kanske är den största skandalen i propositionen, Lagen mot skatteflykt. Regeringens förslag att avskaffa generalklausulen från årsskiftet bekräftar bara ett borgerligt ointresse av att hindra och beivra ekonomiska brott. Generalklausulen infördes av den borgerliga regeringen 1980 och skärptes ytterligare av oss socialdemokrater 1983. Lagens syfte är att hindra affärer och transaktioner vars enda syfte är att på ett otillbörligt sätt minska skatten. Klausulen har bara använts ett tjugotal gånger -- senast för att bedöma moderaternas vice ordförande Lars Tobissons brors affärer. Men lagen har haft en preventiv effekt. Den hindrar folk från att syssla med oegentlig skatteplanering. Lagen har utvärderats från rättssäkerhetssynpunkt vid flera tillfällen. Av de utvärderingarna och den mera genomgripande översynen av lagen som hittills har gjorts kan jag konstatera följande. JK har i sina två utvärderingar av lagen inte funnit att generalklausulen skulle hota viktiga rättssäkerhetskrav. Därför tycker jag att regeringens argument saknar saklig grund. Förslaget innebär utan minsta tvekan att skattemyndigheterna fråntas ett användbart instrument för att bekämpa skatteflykt. Vi anser mot bakgrund av denna genomgång av sakskälen att regeringens förslag är direkt stötande och knappast kan uppfattas på annat sätt än som ett mycket stort ointresse av att med kraft bekämpa olika former av skatteflykt. Vi avvisar därför med skärpa förslaget att slopa skatteflyktslagen. Vi kan konstatera att de ekonomiska brotten utgör ett stort bekymmer i vårt samhälle. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, talar om att det kan röra sig om över 100 miljarder. Därför tycker jag att det är sorgligt att ni i dag skall fatta ett beslut om att avskaffa generalklausulen. Herr talman! Beskattningen av stipendier är ett annat elände. Som ett led i att försämra för svensk fackföreningsrörelse lägger regeringen fram detta förslag. Det är ett försök att slå sönder eller i varje fall att bekämpa den fackliga verksamheten genom att försvåra möjligheten till facklig utbildning. Det lokala fackliga arbetet kräver att de förtroendevalda har en god utbildning. Därför är det ett slag i ansiktet att beskatta stipenderna. Jag ställer mig frågan om det är en generell lagstiftning, dvs. en allmän utvidgning av mängden beskattningsbara utbildningsstipendier som utdelas av fonder och ideella organisationer. Detta är en fråga till Knut Wachtmeister, som jag vill ha ett svar på. Jag är trots allt nöjd med att majoriteten har ändrat propositionens förslag när det gäller ikraftträdandedagen. Den kommer att inträffa den 1 juli 1993 i stället för den 1 januari. Det är alltid något! Herr talman! Vi har yrkat avslag när det gäller de kostförmåner som behandlas i betänkandet. Låt mig motivera detta något. Riksskatteverkets rekommendation om skattefrihet för fria måltider i samband med representation. Med hänsyn till risken för missbruk av denna skatteförmån kan vi inte utan vissa beloppsrestriktioner acceptera att den aktuella regeln görs permanent. Mot denna bakgrund bör därför regeringsförslaget kompletteras med ett beloppstak som innebär att förmåner över taket beskattas. Riksdagen beslutade i stor enighet om att utvärdera skattereformens effekter när det gäller måltidsvanor samt effekten därav för restaurangbranschen. Jag kan tyvärr konstatera att denna utredning ännu inte har kommit till stånd, vilket jag djupt beklagar. Jag förutsätter att regeringen snarast tillsätter den. Jag vill fråga Knut Wachtmeister om han är beredd att driva detta gemtemot skatteministern. När det gäller hobbyverksamheten föreslår regeringen att tiden för kvittning av gamla underskott mot framtida inkomster utökas från ett till fem år. På grund av otillräckliga erfarenheter av regeltillämpningen och risken för skatteplanering bör förslaget till utökade kvittningsmöjligheter avslås. Herr talman! Avslutningsvis har vi ett särskilt yttrande när det gäller resor till och från arbetet. Det föreslås i propositionen att ersättningen skall vara oförändrat 12 kr/mil. I all hast, för någon vecka sedan, kallade skatteministern till presskonferens för att dela ut julgåvor till svenska folket genom att föreslå att avdraget höjs till 13 kr. Jag tycker att det är snudd på ett brott mot överenskommelsen i krisuppgörelsen då det förutsattes att ett samråd om sådana här frågor skulle ske. Vart tog samrådet vägen, Knut Vi socialdemokrater motsätter oss inte höjningen men undrar naturligtvis hur den skall finansieras. Utskottet skriver: ''En sådan höjning medför ett skattebortfall på bortåt 500 miljoner kronor men bör ändå genomföras för att undvika en ej avsedd skärpning av inkomstbeskattningen.'' Jag kanske kunde få en kommentar av Knut Wachtmeister om detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1,2 och 6.

Herr talman! Jag skall ta upp några frågor i proposition 1992/93:127 om beskattning av tjänst. Jag vill börja med att säga att vi i Ny demokrati ställer oss bakom det mesta i propostionen, som vi anser är bra. Det finns emellertid två områden som vi protesterar emot. Det första området gäller barnpension. Vi anser att man har gjort förbättringar av barnpensionen, men orättvisan finns fortfarande kvar. Jag skall kortfattat dra ett exempel för riksdagen. Om en förälder dör utgår barnpension. Barnpensionen består av en skattefri del och en beskattningsbar del. Om en flicka eller pojke som får barnpension skulle vilja feriearbeta, beskattas inkomsten från noll kronor. Ett annat barn i samma klass som också feriearbetar beskattas för sin inkomst från 10 000 Jag tycker att man skall skilja på barnpension och feriearbete. Barnpensionen går inte till individen. Den går till att försörja familjen, som plåster på såren för att en förälder har avlidit. Den används till att köpa mjölk och kläder och till att betala hyran. Den går inte till barnet. När barnet skall feriearbeta beskattas inkomsten från noll kronor. De barn som råkar ut för det här måste tänka mycket negativt om samhället när deras kamrater som har två föräldrar i livet -- familjen har därigenom större inkomster och bättre ekonomiska förhållanden -- får skatta först när de kommer upp i en inkomst på 10 000 kr. Vi har föreslagit att man skall höja barnpensionens skattefria del till motsvarande belopp. I stället för att ha en beskattningsbar och en skattefri del, höjer man den skattefria delen till motsvarande belopp. Därmed öppnar man vägen för ungdomen att feriearbeta. Det andra som vi motsätter oss, herr talman, är utskottets förslag när det gäller trav och galoppsporten. Vi har talat mycket om att man skall utöka avdragsrätten till fem år. Det är i och för sig bra, det är bättre än förut, men det är inte på långa vägar tillfredsställande. Hästägarna i Sverige har en kostnad på 1,8 miljarder. Man kan leka med tanken att dessa 1,8 miljarder är insatser. Om jag spelar Lotto satsar jag en insats. På den insatsen dras 50 % för skatt och administrativa kostnader. Lottospelaren får alltså behålla 50 % av vinsten. Hästägarna har kostnader, insatser, motsvarande 1,8 miljarder kronor, och de tävlar om 550 miljoner. Ändå finns det mellan Jag är här i riksdagen för att representera skattebetalarna, dvs. ägarna av Aktiebolaget Sverige. Beskattningen av dessa hästar rör sig om intäkter på högst 10 miljoner kronor. Man går alltså här in och beskattar sju--tio människor i Sverige för att få in 10 miljoner kronor, och kanske riskerar man därmed att sätta en hel näringsgren i gungning. Det är nämligen 60 000 människor som direkt och indirekt jobbar inom trav och galoppsporten. Hör och häpna: Jag har i min reservation skrivit att den här näringen omsätter 14 miljarder, men det är lågt räknat. Det rör sig om mellan 18 och 20 miljarder. Intäkterna genom skatter till oss som äger staten är enbart på spelet 650 miljoner. Det vore rena vansinnet, absolut rena vansinnet, att förstöra en sådan näringsgren. Vi kan förlora alltifrån 500 miljoner och upp till 1 miljard, kanske upp till 2 miljarder, om vi nu förstör denna näringsgren. Herr talman! I och med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 4 och 5.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 14 behandlas en hel rad olika frågor, som tidigare talare har påpekat. Egentligen tycker vi att en av de frågorna är så viktig att den kunde ha förtjänat ett eget betänkande och en egen proposition. Det gäller förslaget att avskaffa den s.k. generalklausulen mot skatteundandragande, skatteflykt. Jag skall huvudsakligen kommentera den frågan, men jag vill på vägen dit ge ett par andra kommentarer. Från Vänsterpartiet delar vi de uppfattningar som har framförts av socialdemokrater angående beskattningen av måltider och angående stipender. I fråga om beskattningen av måltidssubventioner gäller det framför allt att skynda på beredningen och översynen av hur skattereglerna fungerar och vilka konsekvenser som har uppstått. Det finns indikationer på att beskattningen av måltidssubventioner har fått ej önskade effekter, ett sämre kosthåll i arbetslivet. Det kan därför finnas skäl att ompröva bestämmelserna, och det är nödvändigt att vi från riksdagen försöker driva på för att få till stånd en genomsyn så fort som möjligt. Det har redan tagit alltför lång tid. Om det har tagit för lång tid vad gäller beskattningen av måltidssubventioner, har det gått för fort fram när det gäller skatteskärpningen av stipendierna. Detta har kommit mycket abrupt. De fackliga organisationerna, som förslaget huvudsakligen riktade sig till, har inte haft tid att förbereda sig. Det är av den anledningen som utskottet tvingas senarelägga genomförandet. Över huvud taget är frågan ej fullständigt beredd. Det sägs att uppdrag i den fackliga organisationen skall vara skattepliktiga men att man kan tänka sig att andra uppdrag icke skall vara skattepliktiga. Jag kan i och för sig förstå ingången. Det har förts en diskussion om att mer eller mindre fackligt anställda har fått lön i form av stipendier. Något sådant är naturligtvis inte bra, och sådant skall åtgärdas. Men vad är ''ett uppdrag''? Vid skatteutskottets beredning av frågan har vi diskuterat om en revisorssuppleant i en gruppstyrelse i en verkstadsklubb är att betrakta som en facklig funktionär med uppdrag. Med vissa tolkningar är svaret ja, och då kan tillämpningen av den här lagstiftningen få helt absurda konsekvenser. Ett honoräruppdrag eller tituläruppdrag kan då innebära skattskyldighet, medan grannen får skattefrihet för samma stipendium. Sådana här ej utredda konsekvenser visar att propositionen bör avslås på denna punkt. Jag vill också ta upp en annan sak, herr talman, nämligen det som har tillförts vad gäller avdragen. Utskottets ordförande sade i gårdagens debatter att finansieringen av dessa 500 miljoner kommer att redovisas i samband med budgetpropositionen i januari. Där tror jag att utskottets ordförande i en mening har fel. Jag tror att regeringen inte för egen del tänker finansiera detta, utan jag tror att man tänker finansiera det genom att skicka räkningen till grannen, kommunsektorn. Det blir helt enkelt finansieringen. Kommunerna får finansiera det hela. Vi hade i går en debatt i kammaren om det lämpliga i att dra in 7,5 miljarder från kommunsektorn. Vissa har angripit Socialdemokraterna och sagt att dessa både är emot det och accepterar det. Men här kommer nu ytterligare 500 miljoner, som kommunerna inte kände till när de antog sina budgetar och som kommer att lägga ytterligare sten på börda. Är det inte så, Knut Wachtmeister, att finansieringen helt enkelt går ut på att kommunerna får betala? Det är den enkla sanningen. Det är inte rimligt att fortsätta politiken att vältra över kostnader på kommunsektorn. Jag tror att starka krafter t.ex. inom Centerpartiet inser det. Jag vet att det finns folkpartister, i vart fall folkpartistiska kommunalpolitiker, som inser det. Jag tror att det är dags även för moderata politiker att inse det. Den viktigaste frågan är ändå generalklausulen. Vi är nu i december 1992. Jag vill erinra kammaren om att den borgerliga majoriteten i december 1991, för jämnt ett år sedan, drev igenom ett slags generalklausul mot skattemyndigheter, för skattskyldiga. Det var skatteutskottets betänkande Vi från Vänsterpartiets sida sade då att det kan finnas behov av ett slags reservutgång för skattskyldiga, ett slags nödbroms som de kan dra i när de blir utsatta för effekter som ej är lagstiftarens mening. Vi skrev den gången i vår meningsyttring att Vänsterpartiet kunde överväga att tillstyrka propositionens förslag att eftertaxering, efterbeskattning och efterprövning inte får ske om ett sådant beslut skulle framstå som uppenbart oskäligt. Vi kan tänka oss sådana generalklausuler för att stärka den skattskyldiges rättssäkerhet. Vi hade emellertid synpunkter på att propositionen var för vid och svårtolkad och därför borde beredas ytterligare. Om man kan tänka sig det, varför kan man då inte tänka sig att behålla generalklausulen mot skatteundandragande, skatteflyktsklausulen? Man säger att det är av rättssäkerhetsskäl. Men klausulen är ju prövad. Vi hade våra synpunkter och misstankar om de bestämmelser som de borgerliga partierna införde i december förra året, men i den här frågan har vi facit i hand. Vi vet att klausulen har tillämpats med stor restriktivitet och försiktighet. Justitiekanslern har undersökt den vid två tillfällen och funnit att det inte finns någon anledning att kritisera klausulen ur rättssäkerhetssynpunkt. Vi har haft en skatteflyktsutredning, som har konstaterat samma sak. Likadan lagstiftning finns i Storbritannien, Finland, Canada och Tyskland. Där har man samma rättssystem som vi har i Sverige men som de borgerliga partierna vill avskaffa. Detta är allvarligt. Vad beror det på? Beror det på att man från borgarsidan struntar i skattebrott? Nej, det tror jag inte. Men man har ett slags tunnelseende. Moderaterna har den grundprincipen att skattebrott bäst bekämpas genom att sänka skatten. Det är ungefär som att bekämpa hastighetsöverträdelser genom att höja fartgränserna undan för undan. Då minskar förvisso hastighetsöverträdelserna, men det är ingen bra metod. Tunnelseendet i fråga om rättssäkerhet har lett till att Moderaterna vill ta bort det här. Men det är en dålig signal i en tid när skattebrottsligheten och skatteundandragandet blir allt mer problematiskt. När man diskuterade frågan som mest på 1970 talet, då skedde debatten i tidningar som man betraktade som vänstersinnade. I dag kritiseras skatteundandragandet mycket hårt i tidskrifter som är näringslivet närstående. Jag har pärmar på mitt rum, herr talman, där jag brukar lägga upp olika artiklar och dokument som handlar om skattebrottslighet och skatteundandragande. De blir mer och mer välfyllda, fler och fler. Det märkliga är att mer och mer av rapporterna kommer från näringslivets organisationer och tidskrifter. Från det hållet ser man detta som ett väsentligt problem. Problemet är gigantiskt. Vi har 800 konkurser med misstanke om brott som väntar på utredning av polisen här i Stockholm. Vi har löpsedlar i Svenska Arbetsgivareförenings tidskrift som är oerhört hårda. I SAF-tidningen i november skrev man ''Leveratörerna blir blåsta vid konkurser''. Detta är ett stort problem -- inte bara att samhället går miste om skatteinkomster, utan också att det används som ett aktivt konkurrensmedel på marknaden. Jag vet att en del moderater har uppmärksammat problemet. Jag läste häromkvällen något från Socialdemokraterna har arbetat med och sett problemen. Så man börjar vakna till. Men samtidigt vidtar man totalt fel åtgärd när man tar bort generalklausulen. Man skickar fel signal vid fel tidpunkt till de skattskyldiga, till marknaden. Det är därför riksdagens majoritet borde avslå propositionen och behålla denna klausul. Det vore att stärka rättssäkerheten och konkurrensneutraliteten och skydda samhällets skatteintäkter, så att vi slipper tillgripa onödiga skattehöjningar för att kompensera ett aktivt, medvetet skatteundandragande och skattefusk. På den punkten är klausulen effektiv, om än inte alltid. Den behövs. Lagar är viktiga för att sända signaler. Därför, herr talman, yrkar också jag bifall till de socialdemokratiska reservationer som den socialdemokratiske representanten tidigare yrkat bifall till.

Herr talman! I dag kan det i motsats till i går vara motiverat att mera ingående diskutera den s.k. generalklausulen mot skatteflykt. Det är den mest kontroversiella frågan i proposition 127, som vi nu behandlar. Därför är det naturligt att jag först tar upp denna fråga. Lagen infördes som bekant -- och som också Anita Johansson sade -- 1980 av en borgerlig regering. Att tveksamheten var stor när det gäller integritetsproblemen visas bl.a. av att lagen tidsbegränsades till fem år. En ordentlig utvärdering av rättssäkerhetsläget skulle göras innan man tog ställning till om generalklausulen skulle förlängas. Så var det tänkt. Men när femårsperioden var till ända hade Socialdemokraterna redan kommit tillbaka till makten. Två år tidigare, 1983, hade de för övrigt drivit igenom en skärpning, eller kanske rättare en utvidgning av lagstiftningen. Den har hela tiden sedan förlängts trots att ett betänkande 1989 med syfte att utvidga lagstiftningen blev mycket negativt behandlat av remissinstanserna. Enligt min uppfattning är det naturligt att regeringen nu föreslår ett avskaffande av klausulen, vilket är ett mycket viktigt led i förverkligandet av målet att stärka rättssäkerheten i enlighet med förra årets regeringsdeklaration. Rättstryggheten är inte tillfredsställande om den skattskyldige inte vet om de skattelagar han eller hon har att rätta sig efter är kombinerade med en viss grad av godtycke. Anita Johansson ansåg inledningsvis att vi moderater speciellt efterlyste fasta spelregler. Ja, det är helt riktigt, men sådana fasta spelregler uppnår man inte om generalklausulen finns kvar. Den medför icke fasta spelregler, utan osäkerhet om rättsläget. Anita Johansson åberopade vidare JK:s redovisning, men hon undvek att säga att det dåvarande socialdemokratiska ansvariga statsrådet 1990 inte vågade föreslå en permanent lagstiftning, utan blott en något förlängd giltighetstid. Det här sagda må också vara svar till Lars Bäckström. Han ondgjorde sig över -- och det håller jag helt med om -- att många ekonomiska brott ligger ouppklarade. Jag skulle vilja fråga honom, liksom Anita Johansson, om inte de anser att bristen på poliser, som rått under hela den socialdemokratiska regeringstiden, är en bidragande orsak till att vi har så pass många icke uppklarade brott. Jag går nu över till att kommentera de övriga förslagen i propositionen. En del är inte kontroversiella, så till vida att inga reservationer avgetts. Som exempel härpå kan nämnas förenklingar och förbättringar för allmänheten när det gäller vissa flyg och tågresor samt också för reseförsäkringar. Villkoren för förmånliga lån blir ytterligare litet förmånligare. Samma sak gäller förläggningen av den s.k. sexmånadersregeln för sjömän. Information har lämnats till skatteutskottet av berörda organisationer, varvid påpekats en del oformligheter i regelverket. Vi förutsätter att regeringen snarast ser över lagstiftningen, så att berörda delproblem löses. Inom regeringskansliet pågår för övrigt en översyn av sjöfartspolitiken, så förutsättningarna för en snar lösning tycks vara goda. Det har förts en ingående diskussion om att slopa den skattefrihet som sedan 1983 rått för vissa stipendier i fackliga kurser. Enligt propositionen skulle denna skattefrihet, som många upplever som felaktig och orättvis, upphöra vid kommande årsskifte. Efter att information har lämnats om att kursprogrammen för första halvåret 1993 i många fall redan spikats, har utskottet tagit hänsyn härtill och föreslår nu att ikraftträdandet förskjuts till den 1 juli 1993. Jag noterar att Anita Johansson gav en liten komplimang för detta. I en reservation motsätter sig Socialdemokraterna slopandet, vilket naturligtvis inte är direkt förvånande, eftersom de införde avdragsrätten för knappt tio år sedan. Om stipendiegivaren har ett intresse av att mottagaren deltar i en utbildning bör stipendiet betraktas som ersättning för utebliven lön och därmed beskattas. Jag förstår inte riktigt varför Anita Johansson är så kritisk. Vi återställer ju nu läget till vad det var före Den tidigare genomförda skattereformen har visat sig behäftad med en hel del byråkratiskt krångel av administrativ karaktär. I propositionen föreslås nu en del förbättringar. Hit hör beskattningen av småbelopp i samband med måltider vid tjänsteresor m.m. Regeringen har aviserat en konsekvensutredning i dessa frågor. I väntan härpå har föreslagits lättnader i dessa frågor samt lagfäst skattefrihet för fria måltider vid representation. Just denna sistnämnda reform går Socialdemokraterna emot, medan man accepterar övriga kostförmåner. Det tycker jag är litet egendomligt. Det var ju Riksskatteverket som i stor enighet föreslog regeringen att sådana regler skulle lagfästas. Åtminstone förr i tiden sade Kjell-Olof Feldt alltid att om Riksskatteverket kommer med några propåer så brukar regeringen följa dem. Det verkar som om Riksskatteverket var enigt i denna fråga. Även om det är en annan finansminister så fordrar väl logiken att man från socialdemokratiskt håll också följer vad Riksskatteverket rekommenderar. Socialdemokraterna har ytteligare en reservation, nämligen en som går emot förslaget om vissa begränsade skattelättnader för hobbyverksamhet. I denna fråga tycker Ny demokrati precis tvärtom och anser att regeringen inte har gått tillräckligt långt, åtminstone inte när det gäller hobbyhästägandet, som enligt Ny demokratis uppfattning bör omfatta skattefrihet för två hästar per person. Enligt min uppfattning är emellertid de föreslagna skattelättnaderna väl avvägda. Ny demokrati har blivit delvis tillgodosett. Detsamma gäller den föreslagna förändringen när det gäller barnpension, som är ytterligare en fråga där Ny demokrati har reserverat sig. Även där tycker jag alltså att de förbättringar som har skett är logiska och att Ny demokrati borde nöja sig med det. Så till den fråga jag fick beträffande det höjda bilreseavdraget, från 12 till 13 kronor, som jag konstaterar att det råder enighet om. Jag blev tillfrågad om hur kostnaden, 500 miljoner kronor, skall finansieras. Till både Anita Johansson och Lars Bäckström vill jag säga att det kommer att ske i den kommande budgetpropositionen. Detta godtog inte Lars Bäckström. Han ville påstå att dessa kostnader kommer att belasta kommunerna, som alltså skulle få betala fiolerna. Han ville avkräva mig ett besked. Det är ett hypotetiskt resonemang, eftersom budgetarbetet pågår. Men jag måste reagera mot Lars Bäckströms påstående att de 500 miljonerna inte finansieras i och med att de belastar kommunerna. Alla kostnader måste finansieras på ett eller annat sätt, antingen de belastar kommunerna eller några andra organisationer eller kategorier i samhället. Så det påståendet från Lars Bäckström kan jag inte godta. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till propositionen och avslag på reservationerna.

Herr talman! För det första kan man konstatera att Moderaterna aldrig varit särskilt intresserade av att få stopp på skattefusket. Vad jag är besviken på är att Centern och Folkpartiet inte har hållit emot i den här frågan. Vi kan konstatera att ställningen nu är 42--1 mellan oss socialdemokrater och Moderaterna när det gäller att bekämpa skattefusk. Den lilla ettan som ni moderater står för, kom faktiskt fram efter stora påtryckningar från skatteförvaltning och Socialdemokraterna, och det är förslaget vi skall behandla i morgon, som berör handelsbolag. Men jag hade faktiskt hoppats att Centern och Folkpartiet skulle stå emot litet mer när det gäller just de här frågorna Vi kan konstatera att den ekonomiska brottsligheten -- som jag sade i mitt huvudanförande -- rör sig om 100 miljarder kronor. Det handlar om att varje svensk blir bestulen på omkring 20 000 kr om året. Nu, när budgeten är så eländig, borde det väl vara i Knut Wachtmeisters intresse att se till att vi kommer åt skattefusk och ekonomisk brottslighet. Skatteflyktsklausulen har varit ett bra instrument när det gäller skattefusk och skatteflykt. Litar inte Knut Wachtmeister på JK:s utvärderingar när det gäller rättssäkerheten? Man kan konstatera att det är flera höga domare och jurister som har skrivit till oss för att tala om att vi nu tar bort ett av de bästa instrumenten. Det är alltså helt fel signal -- precis som Lars Bäckström sade -- nu när vi gemensamt borde ta krafttag när det gäller skatteflykt och skattefusk. Herr talman! Jag vidhåller att det är stötande att enbart ge sig på de fackliga stipendierna. Men jag är inte förvånad. Förslaget kommer ju från en moderat skatteminister, och det är alltså Moderaternas syn på svensk fackföreningsrörelse som kommer till uttryck här.
Herr talman! Jag godtar självfallet inte att Anita Johansson påstår att vi Moderater inte vill bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Hon försöker nu att så split inom regeringspartierna genom att uttrycka sin förvåning över att de andra partierna accepterar detta. I morgon skall vi anta en lag som skall stoppa fusket med handelsbolag, men det tycker Anita Johansson inte är tillräckligt. Anita Johansson ställde några frågor till mig. En av frågorna var om jag inte litade på JK:s granskning när det gäller generalklausulen. Då vill jag först hänvisa till det som jag inledningsvis sade, nämligen att det dåvarande socialdemokratiska statsrådet inte heller litade på JK, eftersom han inte inte ville permanenta lagstiftningen. Sedan vill jag anföra det som står i propositionen beträffande förslaget att utvidga generalklausulen: ''Remissopinionen var i det övervägande antalet fall avvaktande eller helt avvisande till utredningens förslag''. Det var med anledning av detta som statsrådet inte ville och inte vågade permanenta utredningen. Jag ställde en fråga till Anita Johansson. Jag undrade om hon inte ansåg att bristen på poliser har medverkat till den låga uppklarningen av också ekonomiska brott. Beträffande stipendier återställer vi ordningen som den var innan 1983. Det tycker åtminstone jag är fullt tillfredsställande. Men den bakomliggande orsaken är ju att Regeringsrätten den gången avgav ett för Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen ofördelaktigt yttrande. Det var därför som den här lagstiftningen infördes 1983.
Herr talman! Jag delar inte Knut Wachtmeisters uppfattning att det är naturligt att nu ta bort generalklausulen. Det var faktiskt så som Knut Wachtmeister uttryckte det hela. För någon vecka sedan när regeringen skulle lägga fram förslag om kampen mot ekobrottsligheten, trodde jag att man menade allvar med förslaget. Jag trodde också att regeringen i och med detta skulle dra tillbaka det eländiga förslaget om att ta bort generalklausulen. Till skillnad från Knut Wachtmeister litar jag på JK och hans bedömningar när det gäller rättssäkerheten. Det finns många exempel på skatteflyktsförfarande som visar att generalklausulen har behövts. Men nu lämnas dörren för skatteflykt vidöppen igen. Det finns kanske en annan tanke bakom, att en massa skattekonsulter skall få jobb igen. Skattebortfallen kommer dock att bli stora för den här moderatledda regeringen.
Herr talman! Jag vill återkomma till generalklausulen. Anita Johansson begriper nog att vi moderater bekämpar den ekonomiska brottsligheten med alla de medel som står oss till buds. Samtidigt får man icke blunda för att svåra integritetsproblem när det gäller den enskilde kan uppstå och har uppstått genom generalklausulen. Det gäller att göra en avvägning så, att rättstryggheten inte hotas. Det är därför som vi vill avskaffa generalklausulen. Vidare konstaterar jag att inte fick svar på min fråga om huruvida Anita Johansson ansåg att den stora polisbristen är orsak till att man inte klarar upp den omfattande brottslighet som finns, när det gäller såväl ekonomiska som andra brott.

Herr talman! Knut Wachtmeister sade att det inte är korrekt att säga att moderater inte bryr sig om ekonomisk brottslighet. När det gäller Moderaterna som parti betraktat tycker jag att kritiken är rättvis. Men det finns också undantag. Jag har läst en PM från Anita Johansson och Karl Gösta Svenson, där de på ett förtjänstfullt sätt redogör för problematiken. Denna PM innehåller också svar på Knut Wachtmeisters fråga om huruvida polisen har tillräckliga resurser. Svaret är ett uttalat nej. I rapporten skriver Karl-Gösta Svenson: ''I budgetpropositionen 1992 uttalade justitieministern att kampen mot våldsbrott och narkotikabrott skulle prioriteras. Den ekonomiska brottsligheten nämndes inte som i tidigare propositioner som ett prioriterat verksamhetsområde för polisen''. Detta är ju en signal från regeringen. Det är riktigt av Karl-Gösta Svenson att påpeka detta. Vad har hänt inom polisen? Jo, antalet brott rapporteras ha ökat med 28 %, medan antalet ärenden som har överlämnats till åklagare har minskat från 51 % 1986 till 35 % 1990 i förhållande till antalet inkomna ärenden. I rapporten från riksdagens revisorer skriver man att riksdagen har gjort uttalanden och att det har avgivits motioner till riksdagen, men riksdagen ville avvakta initiativ, eftersom regeringen skulle återkomma. Nu har regeringen återkommit, men vad återkom man med? Jo, man ville slopa generalklausulen mot skatteflykt. Och det var ju också en signal. Vidare står det i samma rapport: ''Enligt uppgift i regeringens krispaket kommer anslagen till polisen att minska''. Och det var en alldeles riktig förmodan, för så blev det. Socialdemokrater och moderater kom överens om att dra in anslagen med 400--500 miljoner från Justitiedepartementets egen titel. Detta kommer naturligtvis att leda till ännu större ärendebalanser. Jag läser ordagrannt ur rapporten: ''De politiska signalerna är enligt berörda myndigheter inte tillräckligt tydliga när det gäller samhällets syn på ekonomisk brottslighet''. Jag instämmer i den här rapporten från riksdagens revisorer och med både Karl-Gösta Svensons och Anita Johanssons värderingar. Regeringen har alltså sänt en signal om att avskaffa generalklausulen, men det är en signal i rakt motsatt riktning mot vad som efterlyses av myndigheter och av denna rapport. Det är det som är det allvarliga. Slutligen: Det är klart att dessa 500 miljoner kommmer att finansieras, men inte genom något riksdagsbeslut utan genom kommunfullmäktigebeslut och landstingsfullmäktigebeslut. Det är kommuner och landsting som man övervältrar kostnaderna på, och de får städa upp efter den här åtgärden. Men det är inte rimligt att belasta kommunerna ännu mer. Det är det som jag kritiserar.